Herr talman! ”Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning”, fastslås i 12 kap. 1§ regeringsformen. Resultatet av granskningsarbetet redovisas för riksdagen varje år. Den granskning av regeringens verksamhet som riksdagen helt naturligt bör företa verkställs således konkret av konstitutionsutskottet. Självfallet måste också riksdagen i sin helhet delta i granskningsarbetet. Dels kan frågor väckas för utskottets granskning, dels måste också riksdagen pröva hur utskottet fullgjort sitt uppdrag. Det är emellertid en särskild frågeställning jag vill resa i detta sammanhang. När lagstiftarna lagt granskningsuppgiften på ett särskilt utskott i riksdagen, torde man ha förutsatt att detta utskott också skulle vara representativt för riksdagens sammansättning. Man har säkerligen inte räknat med att endast fyra av fem riksdagspartier skulle kunna medverka i utskottets granskningsarbete. Som situationen är i riksdagen sedan några år tillbaka är dock ett parti, vänsterpartiet kommunisterna, ställt utanför det direkta granskningsarbetet, det som utförs i konstitutionsutskottet. Detta tycker jag i ett nötskal visar den orimliga situationen när det gäller utskottsarbetet. Det förhållandet att ett parti ställts utanför utskotten har naturligtvis en rad negativa konsekvenser, både för partiet och för riksdagsarbetet, men i fråga om granskningsarbetet framträder det särskilt tydligt. Förutsättningarna är inte lika för alla partier. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna i år anmält ett par områden för granskning. Dessa har det gemensamt att de är viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt. Det ena området gäller rättssäkerheten för människor som tvingas fly från sina hemländer och söka en tillflyktsort i Sverige. Det andra gäller säkerhetspolisens verksamhet, som i allt högre grad förefaller ha en inriktning som utgör hot mot medborgarnas rättstrygghet. Vi återkommer till dessa frågor under särskilda rubriker. Till det allmänna avsnittet om granskningsarbetet vill jag peka på några frågeställningar. Skiftena på regeringstaburetterna har varit flera under senare år än vad som traditionellt förekommit i vårt land. Granskningen har omfattat såväl proceduren i samband med regeringsskiftet som förändringar inom regeringskansliet. Det avtal som träffats rörande anställningsvillkoren för informationssekreterare och övriga politiska sakkunniga i regeringskansliet redovisas. Om statsråd avgår skall politisk sakkunnig som arbetar åt statsrådet också lämna sin tjänst.

Konstitutionsutskottet får också i år upprepa påpekandet om att propositionsavlämnandet inte sker på ett sätt som ger riksdagen rimliga arbetsmöjligheter. Drygt hälften av de under våren 1979 avlämnade 143 propositionerna avlämnades under sista veckan, vilket utskottet med all rätt betecknar som anmärkningsvärt. Det är dock inte bara i detta avseende regeringen visar nonchalans mot riksdagen när det gäller propositionsavlämnandet. Det finns skäl för utskottet att vid kommande granskningsarbete undersöka hur regeringen efterlever bestämmelserna i riksdagsordningen 3 kap. I 2 § regleras propositionsavlämnandet när det gäller budgetoch anslagsfrågor. I 3§ stadgas: Propositioner har dock avlämnats senare än fastställt datum utan att det kan anses handla om sådana ”synnerliga skäl” för senare avlämnande varom talas i 48. Nyligen hade vi anledning att diskutera frågan om kungörande av lagar och författningar i Svensk författningssamling. Den diskussionen fördes med anledning av regeringens förslag att man i ökad omfattning skulle få kungöra författningar i andra författningssamlingar och även i andra publikationer. Vi motsatte oss från vänsterpartiet kommunisterna denna uppluckring av systemet med författningssamlingar. Vi erinrade om att konstitutionsutskottet i granskningsbetänkandet brukar ha en sålunda lydande formulering: ”I likhet med tidigare år har utskottet granskat utgivningen av Svensk författningssamling .” Formuleringen finns också i år i exakt denna ordalydelse. Mot bakgrund av vad utskottet vid sin granskning konstaterat i fråga om avsteg från gällande bestämmelser borde utskottet ha anledning att se kritiskt på sitt accepterande av regeringspropositionen om ändring i lagen om kungörande av lagar och andra författningar. Omkring en fjärdedel av det totala antalet författningar utkom sju dagar eller kortare tid före ikraftträdandet eller efter denna tidpunkt, konstaterar konstitutionsutskottet. Utskottet konstaterar också att någon förbättring inte skett i förhållande till föregående år och understryker därför kraftigt att i princip minst två veckor får förflyta mellan en författnings publicering och dess ikraftträdande. Men hur kan konstitutionsutskottet förutsätta att en regering som visar sådan nonchalans mot gällande bestämmelser inte kommer att missbruka de undantag som utskottet nyligen tillstyrkte? Utskottets mening att möjligheten att publicera författningar i annan publikation bör tillämpas synnerligen restriktivt kan vara en förhoppning. Men kommer denna förhoppning att infrias? Ytterligare ett par frågeställningar: Utskottets uttalande, att man har för avsikt att fortsättningsvis ägna Nr 137 uppmärksamhet åt frågor i anslutning till regeringens normgivning, förefaller Onsdagen den välbefogat. 7 maj 1980 Det är också befogat att, som utskottet gör, betona det angelägna i att Uttalandet när det gäller handläggningen av besvärsärenden är också motiverat, och det hade funnits skäl till skarpare formuleringar. Herr talman! Vi från vpk-gruppen återkommer till några av de frågor granskningen omfattar. Till skillnad från övriga partier har vi inte haft möjlighet att foga reservationer till utskottets betänkande på punkter där vi anser att ett annat uttalande än utskottsmajoritetens är motiverat. Vi kommer därför att direkt i kammaren framställa yrkanden om alternativa m.m. uttalanden, bl.a. rörande regeringens handläggning av utlänningsärenden och regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet.

Herr talman! Konstitutionsutskottet är ålagt att hålla ett granskande öga på regeringens och de enskilda statsrådens sätt att sköta sina höga och viktiga uppgifter. Utskottet lägger ned stor möda på detta, och granskningen resulterar regelmässigt i ett omfångsrikt och — som jag hoppas — läsvärt och lärorikt betänkande varje år. Det är inte så ofta några huvuden rullar som resultat av vår granskning, men vi låter oss inte nedslås av detta utan fortsätter vårt energiska synande år efter år. Vår primära uppgift är att å riksdagens vägnar se om statsråden håller sig inom de råmärken som gällande regler och god administrativ praxis uppställer. Detta är alltid viktigt — det är legaliteten det gäller, och jag är för min del övertygad om att granskningen har en betydande allmänmoraliskt preventiv effekt. Man vet inom regeringskansliet att det som göms i snö kommer upp i tö, och det är en nyttig kunskap. Jag vill inte påstå att konstitutionsutskottets granskning är den enda orsaken till att vi har förhållandevis hederliga regeringar oavsett partifärg, men jag är övertygad om att det är en bidragande orsak till denna glädjande omständighet. Till detta kommer alla de viktiga fakta som granskningen bringar i dagen, fakta som annars kan vara svårtillgängliga. Inte minst viktigt är att utskottet följer den praxis som alltid utvecklas på olika områden, noterar den och ibland anmärker på den och kommer med förslag till förändringar. Av särskilt intresse är det att se hur regeringar fungerar under den nya författningen, som inte i alla detaljer riktigt har satt sig ännu. I årets granskning har utskottet påbörjat en genomgång av regeringens utövning av normgivningsmakten genom att särskilt syna de förordningar som har utgetts av ett par departement. Som Hilding Johansson påpekade är fördelningen av normgivningsmakten mellan riksdag och regering en av de snårigare bitarna av vår nya grundlag, och det var många som menade att bestämmelserna härvidlag skulle bli besvärliga att tillämpa. Av den genomgång att döma som utskottet hittills har gjort verkar farhågorna ha 15 varit överdrivna. Bestämmelserna har visat sig fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett bekymmer som utskottet har uppmärksammat i sammanhanget är att de delegeringsbemyndiganden som riksdagen kan ge redan har blivit så många att de är svåra att överblicka. Utskottet menar för den skull att statsrådsberedningen bör samla och systematisera normgivningsbemyndigandena för att vi skall få fram en bättre totalbild och för att kontrollen av regeringens agerande skall underlättas. En del granskningsuppgifter återkommer ständigt i utskottets betänkanden. Vi har ju numera regeringsskiften då och då i vårt land, så även i höstas. Utskottet har sett även på den senaste regeringsbildningen. Vad man kan konstatera är att författningens bestämmelser fungerade bra även vid det senaste regeringsskiftet. Vi har visserligen en ny grundlagskommitté, som bland många andra uppgifter även har fått i uppdrag att se på formerna för regeringsbildningen. Eftersom de erfarenheter som vi nu har samlat inte har kunnat visa på några större brister i gällande bestämmelser, är det min personliga mening att utredningens arbete på den här punkten inte blir särskilt betungande. Utskottet redovisar också en del organisatoriska förändringar inom regeringskansliet. Regeringen organiserar själv sin verksamhet. Vi har varit ense om att det bör vara på det sättet. Olika typer av regeringar har behov av litet olika organisationsformer för att arbetet skall flyta på bästa sätt. Socialdemokraterna omtalar i ett särskilt yttrande, som Hilding Johansson något kommenterade, att de inte gillar systemet med tre samordningskanslier inom regeringen. Vidare anser de sig ha funnit att det innebär betydande olägenheter att regionalpolitiska ärenden numera föredras av industriministern, under vars departement ärendena i fråga dock hör. Något motiv för sitt ogillande anger man inte i det särskilda yttrandet, och jag kunde inte höra att det fanns några sådana motiv i Hilding Johanssons anförande heller, trots att jag lyssnade noga. Det är nog på det sättet att man utifrån allehanda synpunkter skulle kunna diskutera ärendefördelningen mellan departementen i många frågor. Det finns många gränsfall, och någon ur logisk synpunkt oomtvistlig lösning är säkert omöjlig att hitta. Det bör således även fortsättningsvis vara regeringens sak att göra den ärendefördelning som man tycker är lämpligast. Att det blir förändringar härvidlag från tid till annan kan man säkert utgå ifrån. Vi bör nog också försöka vänja oss — även Hilding Johansson — vid att arbetsformerna inom en koalitionsregering alltid kommer att skilja sig en del från vad som gäller för en enpartiregering. Kvar står dock, med den grundlagen vi har, under alla omständigheter regeringens kollektiva ansvar. En fråga som utskottet i år återkommer till med betydande utförlighet — och som Hilding Johansson och Nils Berndtson redan berört — gäller handläggningen av besvärsärenden. Besvärsfrågorna är besvärliga i olika sammanhang i det moderna samhället. Det är ju inte så länge sedan kammaren diskuterade ordningen för kommunalbesvär. Nu gäller det de I besvärsärenden är det två viktiga krav som bör uppfyllas och som Onsdagen den åtminstone delvis kolliderar. Det ena är kravet på noggrannhet, det andra är 7 maj 1980 kravet på snabbhet i avgörandet. Den som besvärar sig har rätt att kräva att besvärsmyndigheten noga sätter sig in i ärendet före beslutet men också att han eller hon får besked inom rimlig tid. Den ekvationen är inte så lätt att få att gå ihop. Det visar inte minst utskottets genomgång av handläggningen av besvären inom regeringen. Redan antalet besvär är oroande stort och dessutom växande. Bortåt en tredjedel eller 9 000 av regeringsärendena är besvär. Många av dessa ärenden kräver omfattande arbete, inte bara inom regeringskansliet utan även inom alla de myndigheter som skall yttra sig i en andra omgång över besvären. Och avgörandena tar ur den enskildes synpunkt många gånger alltför lång tid. Utvecklingen är således inte tillfredsställande; på den punkten är ju utskottet enigt. Utskottet kommer med en del modesta förslag, avsedda att förbättra handläggningsrutinerna. Någon lösning på de grundläggande problemen ger det dock knappast. En väg att gå är att ytterligare skära av besvärsrätten under regeringsnivån, och det har ju skett i många frågor. Det är en grannlaga uppgift men å andra sidan säkert den enda som kan ge mera omfattande resultat. Det bör vara möjligt för regeringen att ta ytterligare initiativ härvidlag. Men jag tror också att det är mycket viktigt att man har besvärsanhopningen i åtanke särskilt vid introduktion av ny lagstiftning. Lagstiftarna bör noga övertänka om det verkligen är nödvändigt att, som nu ofta sker, ganska rutinmässigt ge besvärsrätt ända upp till regeringen. Ett par av de frågor som utskottet följer år från år, och således även i detta betänkande, har särskild betydelse för riksdagens arbete, och de har båda tangerats av de tidigare talarna här i dag. Den ena gäller besvarandet av interpellationer och frågor. Utskottet understryker att det är viktigt att svaren kommer så snabbt som möjligt, även om utskottet också uttrycker förståelse för att olika omständigheter kan medverka till att svaren ibland dröjer. Ett särskilt problem är, som jag ser det, att antalet interpellationer och frågor ökat mycket kraftigt under senare år, vilket naturligtvis är en starkt bidragande orsak till de tidsöverdrag som förekommer. Jag hörde härförleden att genomsnittet för den här våren är 22 frågor och 11 interpellationer per vecka, och det är ju mycket höga tal. Härvidlag är det således riksdagsledamöterna som bör ålägga sig en viss restriktivitet. Om ökningen av antalet frågor fortsätter i samma takt som hittills, finns det en risk för att hela frågeinstitutet kan komma i gungning och att vi får söka oss fram efter nya vägar. Detta skulle, som jag ser det, vara illa, eftersom frågeinstitutet är en så betydelsefull och uppmärksammad del av den fortlöpande kontrollen över regeringen från riksdagens sida och även en betydelsefull del av den fortlöpande informationen utåt, till medborgarna, om olika sakförhållanden. Den andra frågan gäller propositionsavlämnandet, som i hög grad styr arbetsrytmen här i riksdagen. Det finns, som Nils Berndtson läste in i riksdagsprotokollet, bestämmelser i riksdagsordningen som säger att rege 17 ringen bör avlämna sina propositioner på sådana tider att en anhopning av arbetet hos riksdagen kan förebyggas, och det anges även bestämda tidsgränser för avlämnandet av propositioner. Mot dessa bestämmelser syndar regeringar, oavsett partifärg, år efter år. Särskilt illa var det under våren 1979. Då kom mer än hälften av de under våren avlämnade 143 propositionerna under den sista veckan av propositionstiden. Det säger sig självt att en sådan ordning är rätt förödande för arbetsplaneringen i riksdagen och även betänklig med hänsyn till den ingående sakbehandling som riksdagen förväntas ge propositionerna. I år verkar det vara något bättre, men inte bra. Utskottet understryker liksom tidigare år att de här påtalade förhållandena är synnerligen otillfredsställande — och det är de onekligen. Regeringar, oavsett partifärg, måste lägga sig vinn om en bättre planering av propositionsavlämnandet. Personligen brukar jag i debatterna om den här frågan tillägga ytterligare en synpunkt, som jag med något tjatig envishet vill upprepa även i år. Någon riktigt god ordning på riksdagens arbetsplanering och på propositionsavlämnandet kommer vi säkerligen inte att få så länge budgetpropositionen läggs fram och den allmänna motionstiden infaller i januari, dvs. fyra månader efter det att riksdagsåret startat. Det är ju rätt naturligt att regeringen under hösten i hög grad är upptagen med arbetet på budgetpropositionen och att man först under våren får möjlighet att utarbeta följdpropositioner och flertalet lagpropositioner. Skall vi lyckas få någon riktigt vettig ordning på riksdagens arbetsplanering tvingas vi nog lägga om budgetåret och en hel del annat som följer därmed, så att riksdagen inte bara formellt utan även reellt kan starta på hösten. Men detta hör en oviss framtid till. Än så länge har jag inte lyckats övertyga konservativa riksdagskolleger om nödvändigheten av en mera genomgripande reform. Och så länge vi har den enligt min mening felaktiga dispositionen av riksdagsåret, bör naturligtvis även varje regering göra sitt bästa för att inom ramen för de regler som gäller genom en spridning av propositionerna underlätta arbete och sakbehandling i riksdagen. En skärpning är således av nöden. Herr talman! En rad sakfrågor utöver de jag berört kommer att behandlas i den fortsatta debatten under dagen. Jag skall inte föregripa den debatten. Raden av reservationer visar att utskottet inte är helt enigt i bedömningen av regeringens och statsrådens handhavande av sina ämbeten på alla punkter. Partigrupperingarna är, som Hilding Johansson påpekade, inte heller helt enhetliga. Själv befinner jag mig emellertid i den situationen att jag i samtliga behandlade frågor delar utskottsmajoritetens bedömningar. Jag ber således, herr talman, att redan nu till alla delar få yrka bifall till utskottets skrivningar. Till slut, herr talman, några allmänna reflexioner om granskningsdebattens allmänna inriktning och några kommentarer till vad främst Hilding Johansson sade. När den nya författningen stegvis växte fram var tanken att den rent politiska uppgörelsen mellan opposition och majoritet skulle ske i andra former än konstitutionsgranskningens, dvs. genom allmänna debatter, debatter i sakfrågor och genom användandet av misstroendeförklaringsin Nr 137 stitutet i de fall då det kört ihop sig riktigt ordentligt. På den tid jag själv Onsdagen den tillhörde oppositionen och deltog i granskningsdebatten blev jag ibland av 3 maj 1980 Hilding Johansson förmanad att icke otillbörligen överskrida gränsen till den rent allmänpolitiska debatten. Av Hilding Johanssons inledande anförande förra året och i år att döma och med utgångspunkt i utformningen av de socialdemokratiska reservationer som finns drar jag slutsatsen att Hilding Johansson numera tänjt ut gränsmarkeringen betydligt och själv ingalunda drar sig för att trampa över tidigare heliga råmärken. Jag noterar detta, men det tillkommer inte mig att vara småkitslig. Hilding Johansson gillar inga andra regeringar än socialdemokratiska, vilka å andra sidan på sin tid var helt fullkomliga. En ny tideräkning började härvidlag i och med regeringsskiftet 1976. Sedan gjorde Hilding Johansson diverse utläggningar om parlamentarismens tillämpning i vårt land. Han gillade inte det sätt på vilket parlamentarismen nu uppenbarades. Regeringen Fälldin II sönderfaller i sina delar, sade han, och karakteriseras av en inbördes kamp och flykt från ansvaret. Jag skall, som jag nyss sade, inte vara småkitslig, men jag är inte riktigt klar över vad sådana här påståenden har att göra i en granskningsdebatt. Hilding Johansson vet lika väl som jag att regeringen enligt författningen har ett kollektivt ansvar. Några reservationer till regeringsprotokollen har åtminstone inte jag upptäckt. Brister och förtjänster i den förda regeringspolitiken får således med tålamod och utan högmod bäras av alla de tre samverkande partierna gemensamt. Hilding Johansson var också inne på tillkomsten av folkpartiregeringen. Det får bli någon annan som går i polemik med honom på den punkten. Även om det kanske är litet ofint vill jag erinra om att socialdemokraterna i hög grad var medansvariga för den regeringens tillkomst, men det vill man tydligen av någon anledning helst dra en slöja över, trots att man då ingalunda begick någon okonstitutionell handling. När man hör dessa svepande attacker mot den sittande regeringens svaghet kan man fråga sig på vilken grund socialdemokraterna skulle regera, om de fick det som de ville och den sittande regeringen snällt steg åt sidan. Någon majoritet i riksdagen har socialdemokraterna ju inte — inte ens om man räknar med kommunisterna, som socialdemokraterna nu igen från och till inte anser som riktigt rumsrena. Och hoppande majoriteter är ju inte någonting som socialdemokraterna gillar. Det vet vi genom vad som framgår av doktriner och allehanda utläggningar här i kammaren. Om den sittande majoritetsregeringen är så svag och dålig som socialdemokraterna vill låta påskina, hur svag skulle då icke en socialdemokratisk minoritetsregering bliva? Det är en fråga som den vakne och efter logik hungrande betraktaren måste ställa.
Herr talman! Bertil Fiskesjö säger att inga huvuden rullar efter konstitutionsutskottets granskning. Jag är inte övertygad om att granskningen har 19 deninriktningen att man kräver statsråds avgång. Jag har en känsla av att där skäl finns till hårda anmärkningar tassar man försiktigt, medan man använder större kraft för att peta i olika detaljer. Det är typiskt för den stora hänsyn man visar i granskningsarbetet när Bertil Fiskesjö säger att besvärsfrågorna är svåra därför att man där skall ta hänsyn till både noggrannhet och snabbhet. Men det finns ju allvarliga brister i regeringens handläggning av de frågorna. Det förhållandet kan man inte balansera hur mycket som helst. Jag vill ställa en fråga till Bertil Fiskesjö beträffande propositionsavlämnandet. Regeringar syndar oavsett partifärg, sade Bertil Fiskesjö. Ja, det är jag medveten om, för vi har haft de här förhållandena under hela 1970-talet. Men har konstitutionsutskottet över huvud taget inte observerat det problem som jag påtalade, nämligen att propositioner också avlämnats senare än vad som är fastställt i riksdagsordningen? Att propositioner kommer för sent är ett problem, men om man också börjar göra avsteg från de bestämmelser som riksdagen antagit tycker jag att det vore skäl för konstitutionsutskottet att ta en grundlig titt på den saken.
Herr talman! Bara några korta kommentarer till det Nils Berndtson var inne på. Jag kan inte inse att vi har tassat försiktigt omkring några stora frågor. Vi har med omsorg och noggrannhet tagit upp alla de frågor som har aktualiserats i utskottet, antingen från utskottets egna ledamöter eller från andra ledamöter av kammaren. När det gäller besvärsärenden är det rådande tillståndet inte bra — det är riktigt som Nils Berndtson säger, och det underströk jag också. Å andra sidan nyttjar det ganska litet att bara lamentera. Man bör också försöka se vad det är som är orsakerna till att det inte är bra och om det finns några vägar att åstadkomma en bättre ordning. Utskottets uttalanden när det gäller besvärsärendena är tydliga och klara. Också när det gäller propositionsavlämnandet är utskottets kritik utformad på ett sådant sätt att den inte kan missförstås. Även de tidsgränser som Nils Berndtson nämnde kan enligt gällande författning under vissa omständigheter överskridas. Men det bör man alltså inte göra. Avsikten är att det skall vara undantag, och det har väl ändå varit undantag hittills. Men vad jag ville påpeka var att det även här är så att de grundläggande orsakerna till den otillfredsställande ordningen i viss utsträckning är att söka någon annanstans än i bristande planering inom regeringen. Det tycker jag att man i rättvisans namn skall vara medveten om.
Herr talman! Visst finns det möjligheter till undantag. Men jag skall konkretisera, i förhoppning att Bertil Fiskesjö ser på det här problemet vid den framtida granskningen. Vi fick en proposition från regeringen om den centrala organisationen för rationalisering av ADB i statsförvaltningen. Den innehöll också anslagsäs Nr 137 kanden, men den är daterad den 13 mars 1980. Jag anser inte att man där kan åberopa synnerliga skäl, och jag vet inte heller att regeringen har gjort det eller påstått att det skulle föreligga några synnerliga skäl. Det är ytterligare ett tecken på den nonchalans mot riksdagen som utskottet har påtalat när det gäller propositionsavlämnandet i övrigt. Jag tycker att det är dags att konstitutionsutskottet slår till bromsarna, så att inte utvecklingen på det här området urartar ännu mer.

Herr talman! Konstitutionsutskottet skall enligt 12 kap. 1 och 2§§ regeringsformen granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, som det heter. Enligt regeringsformen skall konstitutionsutskottet minst en gång om året, ”meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning funnit förtjäna uppmärksamhet”. Detta gör att inte blott ärenden där det förekommit direkt juridiska fel normalt kommer upp under utskottets dechargegranskning, utan även frågor om lämplighet, administrativ praxis och strävan att följa gällande lagars och bestämmelsers anda blir föremål för granskning. Årets arbete har som redan tidigare konstaterats följt detta mönster. Därför finns det i dag möjligheter att diskutera en rad politiska frågor av varierande konstitutionell dignitet. Det kan kanske i detta sammanhang vara av visst intresse att gå tillbaka några år och se vad som har hänt sedan socialdemokraterna förlorade riksdagsmajoriteten 1976. Det torde inte råda något tvivel om att man från borgerligt håll inom konstitutionsutskottet generellt sett varit beredd att mera fritt och öppet diskutera sina egna partivänners fel och förtjänster än vad som var fallet under den socialdemokratiska tiden. Det handlar numera om en annan attityd än den som tidigare rådde, då principen om de egna partivännernas förträfflighet automatiskt alltid tog överhand i bedömningarna. Därför har också dechargeinstitutet under senare år bjudit på mer intresseväckande saker och håller kanske på att få den roll som det är avsett att ha enligt konstitutionen. Jag nämner detta, herr talman, därför att Hilding Johansson började sitt inledningsanförande i dag med att litet ironiskt peka på att det fanns borgerliga ledamöter .av konstitutionsutskottet som vågade anmärka på borgerliga statsråd liksom på egna partivänner, i varje fall indirekt. Jag tyckte mig märka en viss längtan i Hilding Johanssons röst när han sade detta, därför att för honom måste någonting sådant i allra högsta grad smaka förbjuden frukt. Får jag fråga Hilding Johansson, som ju har lång erfarenhet av konstitutionsutskottet, om han vid något tillfälle under sin verksamhet där funnit skäl att rikta kritik mot egna partivänner? När hände i så fall detta och vilken fråga gällde det? Jag tror, herr talman, att det skulle vara utomordentligt intressant för kammaren att få en redogörelse från Hilding Johansson — eller från någon annan socialdemokrat — om någonting sådant 2 någonsin har hänt. Om det inte har hänt blir naturligtvis slutsatsen att alla socialdemokratiska regeringar, enligt Hilding Johansson och andra, alltid är fullkomliga och förträffliga. Men vi vill nog ändå gärna ha ett uttalande från Hilding Johansson på den här punkten. Jag anser, herr talman, att det är självklart att man skall ha rätt — från mitt partis sida är det inget problem — även om egna partivänner är inblandade, att kunna säga vad man tycker. Jag ser till skillnad från Hilding Johansson icke detta som en svaghet, utan som en styrka. Jag kan inte förstå att partipiskan skall vina i sådana sammanhang. Enligt min mening förlorar nämligen ett parti alltid på att inta en förträfflighetsattityd. Låt mig konstatera att ett studium av de senaste årens granskningsbetänkanden i hög grad bestyrker vad jag nu har sagt. Så över till innehållet i den inledande delen av dechargebetänkandet. Det förtjänar påpekas att den sedvanliga kritiken förekommer i fråga om propositionsavlämnandet till riksdagen. Det här borde inte vara och är i år inte heller någon partiskiljande fråga. Vi har också tidigare varit överens om att uttala en generell kritik på detta område. Dess värre har emellertid inte konstitutionsutskottets kritik lett till några särskilt märkbara förbättringar. Eftersom frågan i stor utsträckning berör kammarledamöternas möjligheter att fullgöra sina åligganden, dvs. sätta sig in i de avgivna propositionerna och med anledning därav eventuellt väcka motioner, så har kritiken en allvarlig konstitutionell bakgrund. Det kan ifrågasättas, eftersom några större förbättringar inte har uppnåtts, om inte institutionella reformer måste till på detta område, som leder till en bättre tingens ordning. Vi kan tänka oss andra stopptider för avlämnande av propositioner till riksdagen. Det finns också, som redan har nämnts i debatten, andra möjligheter, vilka skulle bidra till att arbetssituationen under våren blir bättre. Frågan om sådana reformer får emellertid tas upp i annat sammanhang. Låt mig bara konstatera att det finns en möjlighet för utskotten att sätta makt bakom orden, nämligen att helt enkelt skjuta på propositioner till hösten. Det tror jag skulle leda till att vederbörande statsråd skärpte sig på den här punkten. Även när det gäller besvärsärendena leds tankarna mot reformer. Av de 27 000 regeringsärenden som avgörs varje år är i dag ungefär en tredjedel rena besvärsärenden, och det säger sig självt att statsrådens personliga handläggande av denna typ av ärenden måste bli mycket begränsat, men det handlar ändå om en avsevärd tidsåtgång. Personligen tycker jag att det finns anledning att se över det här området, så att statsråden och regeringen i fortsättningen får syssla mera med betydelsefulla principiella ärenden än med besvärsärenden av det slag som nu är vanliga. Sedan några ord om samordningskanslierna, som liksom tidigare har blivit föremål för kritik i ett socialdemokratiskt särskilt yttrande. Jag måste säga att jag har svårt att förstå kritiken. En koalitionsregering består som bekant av olika partier. Den nuvarande regeringen består av tre olika partier. Att delta i en koalitionsregering är ingenting fult eller konstigt. Det gör i dag socialdemokraterna i Västtyskland, Finland och en rad andra länder, och jag Nr 137 kan inte föreställa mig att de socialdemokratiska ledamöterna i denna Onsdagen den kammare har någon kritik att rikta mot sina partivänner i andra delar av 7 maj 1980 Europa i detta avseende. Deltar man i koalitionsregeringar krävs det självfallet att olika aktiviteter samordnas. Regeringen har ju ett kollektivt ansvar för alla beslut som fattas. Den lösning som valts i det här konkreta fallet har inte föranlett någon konstitutionell kritik från socialdemokraternas sida. Det vore helt enkelt omöjligt. Man uttalar bara en ospecificerad kritik i en mening. Jag tycker att vi borde få en mera specificerad kritik när det gäller samordningskanslierna, om man nu skall ägna sig åt att göra särskilda yttranden av det här slaget. Den konkreta fråga som vi vill ställa till socialdemokraternas talesman lyder: Vad är sakinnehållet i den kritik mot att det i dag finns tre personellt sett mycket små samordningskanslier? Är det bara namnet på kanslierna det handlar om? Det kan ju inte vara fråga om att kritisera antalet sysselsatta personer, eftersom de, som sagt, är mycket få. Är det, herr talman, i själva verket inte så, att det bara rör sig om ett allmänt missnöje över att vi som ett resultat av valutgången 1979 har en borgerlig regering, vars arbete löper minst lika smidigt som när regeringen bestod av ett enda parti? Herr talman! Får jag till sist säga att de inledande avsnitten av KU:s granskningsbetänkande innehåller en rad värdefulla beskrivningar av den politiska och administrativa processen i Sverige, vilka förtjänar att läsas långt utanför riksdagshuset. Det arbete som utskottets kansli här har utfört utgör ett mycket viktigt bidrag till den statsvetenskapliga forskningen i vårt land. Därmed är, herr talman, den tid som jag har antecknat mig för på talarlistan snart slut. Eftersom det börjar bli ganska sällsynt att hålla de tider som ställts upp på listorna, skall jag utgöra ett undantag och nu sluta mitt anförande.

Herr talman! Årets granskning gäller i första hand det år då Sverige styrdes av en folkpartiregering. Denna regering hade ett smalt underlag men var trots detta inte någon svag regering. Vad som brast i fråga om parlamentarisk bas kompenserades genom andra egenskaper: regeringen var enig, beslutsam och effektiv. Under den korta tid den hade till sitt förfogande fördes en vital och energisk reformpolitik. På en lång rad områden lotsades viktiga riksdagsbeslut i hamn. På grund av att regeringen stod fri och kunde samarbeta med olika partier i riksdagen var det möjligt att förverkliga olika majoriteters önskemål på ett sätt som inte är möjligt vid en renodlad blockpolitik. Även om i första hand socialliberala värderingar satte sin prägel på politiken, blev 1979 ett år då alla grupperingar i riksdagen fick gehör för en del av sina förslag. Mot slutet av våren hårdnade motsättningarna i riksdagen, och en hel del propositioner försågs då med demonstrativa men i sak rätt betydelselösa justeringar i utskotten. I några frågor led regeringen också ordentliga 23 nederlag. Det gällde förslaget om marginalskattesänkning, som fälldes. Det gällde jämställdhetslagen, som allvarligt stympades. Det gällde husläkarpropositionen, som kraftigt förändrades. Och det gällde slutligen energipropositionen, som till stora delar blev vilande sedan överenskommelse träffats om folkomröstning. I dag, ett år senare, är det intressant att se tillbaka på de här nederlagen — för i samtliga fall har de vänts till segrar. Ingemar Mundebos marginalskattesänkning är genomförd. Eva Winthers jämställdhetslag är återställd till sitt forna skick. Hedda Lindahls husläkarförslag är åter accepterat, och den energipolitiska proposition som bar Carl Thams signatur kommer nu i stora drag att bli bestämmande för den framtida energipolitiken. Resultaten dröjde, men de kom. En regering som i alla väsentliga avseenden lyckats med sin politik, kan det vara ett bra exempel på regeringsmaktens förfall? När Hilding Johansson talade om parlamentarismen, fick jag ett intryck av att det var ett allvarligt förbiseende att man glömt att skriva in i grundlagen att Sverige alltid skall ha en socialdemokratisk regering. Hilding Johansson tycks ännu inte ha hämtat sig från den kulturchock han drabbades av 1976. Han ser varje regering som inte är rent socialdemokratisk som en förfallen regering. I de socialdemokratiska reservationerna utvecklas nu en helt ny doktrin om parlamentarismen, som Hilding Johansson berörde i sitt inledningsanförande. Jag skall be att få återkomma till den doktrinen senare, men jag vill redan nu ta upp det särskilda yttrande som vi skall diskutera under den här punkten. Socialdemokraterna har ju en del synpunkter på samordningsmaskineriet inom regeringen. Vi hade en debatt om kommunalbesvär härom veckan, då det visade sig att Hilding Johansson hade väldigt svårt att skilja mellan två och tre. Det problemet tycks fortfarande bestå, för här klagar socialdemokraterna i ett särskilt yttrande över att det finns tre samordningskanslier. Det riktiga antalet är två, ett för moderaterna och ett för folkpartiet — centern håller till godo med statsrådsberedningen. Vad som är klandervärt i att man i en koalition har vissa mekanismer för samordning, det förklarar socialdemokraterna inte i sitt yttrande. Själv tycker jag att det är rätt naturligt att man har sådana mekanismer. Här rör det sig om tre partier med delvis skiljaktiga åsikter i olika frågor, och då är det väl inte så konstigt att man politiskt vill granska de beslut som man gemensamt skall ta ansvar för. I en svensk regering skall statsråden tillsammans stå för politiken. Herr talman! Att vi i fjol hade en osedvanligt talrik opposition i riksdagen har lett till att årets granskning också blivit osedvanligt omfattande. Ett mycket stort antal ärenden har anmälts till utskottet, och ett mycket stort antal promemorior har producerats av vårt flitiga och skickliga sekretariat. Men pappersberget har inte fött särskilt många råttor, det kan man nu konstatera. Dels har vi en samling klagomål som alltid återkommer, klagomål som riksdagen ständigt framför och givetvis bör framföra — ordföranden och vice ordföranden i utskottet har varit inne på dem —, dels har det skett några enstaka formella förbiseenden som självfallet bör påtalas. Några allvarligare förseelser har utskottet inte funnit vid sin granskning, och någon prickning föreslås inte i betänkandet. Socialdemokraterna har naturligtvis en annan bedömning på några punkter, och vi får senare tillfälle att återkomma till deras anmärkningar. Men en sak kan konstateras redan nu: trots den imponerande volymen på KU:s betänkande är det en påfallande stillsam kritik som utskottet framför. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationer som mitt namn står på.

Herr talman! Jag tackar för de varma orden om mitt konservativa sinnelag, vilka gladde mig mycket. I detta fall har man faktiskt en viss glädje av att gå tillbaka och titta på 1970-talets granskningsbetänkanden. Då finner man nämligen vad jag sade i mitt första anförande — att man från socialdemokratiskt håll i praktiken inte har velat gå med på att egna statsråd har gjort några felaktigheter. Vi behöver bara tänka på handläggningen av IB-affären. Inte ensi de fall där det hade förekommit direkta felaktigheter ville socialdemokraterna gå med på att rikta någon kritik mot den socialdemokratiska regeringen. Vad Hilding Johansson här tog upp var bara allmänna brister som vi alltid har varit eniga om och som inte är särskilt märkvärdiga — försenade propositioner osv. Det är frågor som i många fall har varit av renodlat teknisk natur. Hilding Johansson sade att det vore bättre om jag kunde peka på att vi moderater någon gång har knäppt ett moderat statsråd på näsan och påpekat felaktigheter. Visst har vi gjort det! Vi hade så sent som förra året en flygplansfråga uppe till dechargegranskning. Det visade sig då att ett moderat statsråd i en proposition hade gjort sig skyldig till en felaktig skrivning. Det var vi naturligtvis beredda att slå ner på, och kritiken återfanns också i utskottets skrivning. Några sådana fall kan jag dock inte påminna mig när det gäller socialdemokratiska ledamöter av konstitutionsutskottet. Beträffande samordningskanslierna står det i det socialdemokratiska särskilda yttrandet 1 till årets granskningsbetänkande faktiskt följande: ”Vi är medvetna om regeringens rätt att inom grundlagens regelsystem organisera sin verksamhet. Liksom tidigare vill vi dock ge uttryck åt vår kritik mot ordningen med de tre samordningskanslierna.” Vad innebär då ordet ”tidigare”? Jag letade i gamla granskningsbetänkanden och hamnade till slut i konstitutionsutskottets dechargebetänkande 1976/77:44. Där fanns faktiskt en socialdemokratisk reservation om samordningen inom regeringskansliet. Vad var det då för konkret kritik man där hade att komma med beträffande samordningskanslierna? Jo, man hade då, för ett antal år sedan, hittat en sak. Det står i reservationen: ”Som exempel kan nämnas att kompletteringspropositionen inte kunnat avlämnas till riksdageni tid.” Det var den konkreta kritik socialdemokraterna för några år sedan kunde framföra mot samordningskanslierna. Något övrigt konkret har jaginte kunnat finna, när jag har gått tillbaka och försökt titta på vad det är socialdemokraterna hänvisar till i sitt särskilda yttrande 1. Det är inte särskilt konstigt att det när olika parter skall samordna sin verksamhet — det må gälla näringslivet, arbetsmarknaden, folkrörelser eller regeringar — finns olika former av samordningskanslier, samordningsgrupper, samordningskommittéer eller vad de nu kan kallas. Sådana organ finns också inom herr Johansson närstående partier och folkrörelser. I allmänhet torde dessa organ medföra att det blir en betydligt bättre tingens ordning. Om samordningen sker inom statsrådsberedningen eller i kanslier med en separat ställning spelar enligt min mening mindre roll. Jag kan väl tänka mig båda lösningarna. Men de som har större erfarenhet än jag av denna ordning har uppenbarligen funnit att systemet med fristående samordningskanslier var en bra lösning. Därför återinfördes när det blev dags för en ny trepartiregering den lösning som hade prövats några år under den första trepartiregeringen. Det hade naturligtvis inte skett, om det hade varit en olycklig ordning som man tidigare hade haft.
Sedan alla under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning samt avsnitten 1-8 och 10 anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av utlänningsärenden.

Herr talman! Vi socialdemokrater har fogat två reservationer till utskottsmajoritetens granskningspromemoria nr 9 angående regeringens handläggning av utlänningsärenden. Jag kommer i mitt anförande att beröra den första reservationen. Den andra reservationen kommer Kerstin Nilsson att ta upp. På de fyra första sidorna i promemorian ges en beskrivning av den gällande utlänningslagstiftningen och viss historik samt en redogörelse för handläggningsrutinerna i tillståndsoch besvärsärenden. Så långt är promemorian inte någon särskilt upphetsande läsning. Utskottsmajoriteten avslutar sin granskning med att betona vikten av en snabb handläggning, och man noterar att rättssäkerhetskraven måste uppfyllas i utlänningsärenden. Vi reservanter vill med vår reservation betona vikten av kunskap och erfarenhet hos den som i regeringen ytterst är ansvarig för handläggning och beslut i utlänningsärenden. Vi vågar påstå att med tanke på invandrarnas antal i Sverige, deras enormt skiftande bakgrund och det faktum att invandrarfrågorna egentligen omfattar samhällets alla områden — inte bara tillståndsoch besvärsärenden — är kravet på kontinuitet och fasthet när det gäller just detta ämbete särskilt stort. Om man ser till antalet statsråd som har haft ansvar för utlänningsärendena från hösten 1976 och om man ser till de snabba skiftningarna på denna post blir man faktiskt konfunderad. Både invandrare och svenskar har anledning att fråga om de konstitutionella och reella förutsättningarna har varit sådana att handläggningen av utlänningsärendena har kunnat ske med all den kunnighet, fasthet, humanitet och kontinuitet som de människor som tillståndsoch besvärsärendena gäller har rätt att vänta sig av Sverige. Vi går så långt att vi påstår att kontinuitet, kunnighet och fasthet hos det för utlänningsärenden ansvariga statsrådet skapar en plattform för den av Sveriges riksdag i stor enighet beslutade officiella invandraroch minoritetspolitiken. Det skapar eller utplånar också förståelsen och inlevelseförmågan hos den stora allmänheten. Att vi har haft fem statsråd under en period av tre år på den s.k. invandrarministerposten gör det inte lättare att förstå sakförhållandet. Att så täta byten ingalunda varit nödvändiga framgår av det förhållandet att fyra av statsråden kommer från det parti som varit representerat i samtliga borgerliga regeringar. Vi reservanter ser allvarligt på de faktiska sakförhållandena: långa väntetider, vacklande hållning och risk för minskad rättssäkerhet. Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation 1.

Herr talman! Under rubriken Regeringens handläggning av utlänningsärenden behandlas flera frågeställningar. Till dessa avsnitt finns också två reservationer. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi till granskning anmält regeringens handläggning av flyktingfrågor — bl.a. kontrollen av att flyktingars rättssäkerhet inte kommer i fara och tillämpningen av utlänningslagen. Jag har för avsikt att uppehålla mig vid dessa problem. Alexander Chrisopoulos kommer att behandla utlänningspolitiken i övrigt. I reservation nr 1 av socialdemokraterna understryks vikten av en fortsatt generös flyktingpolitik, men detta är också det enda som anknyter till den sida av problemet som vi har anmält till granskning. Vi finner det anmärkningsvärt att inte heller socialdemokraterna anser det befogat med något särskilt uttalande i anledning av de frågor vi har anmält till granskning. De tre konkreta ärenden som granskats borde var för sig ge anledning till påpekanden. Framför allt handlar det dock om rättssäkerheten för människor som tvingats fly till vårt land. Reservationen missar också de verkliga skälen till kritik mot regeringens utlänningspolitik i övriga avseenden. Utskottets redovisning av nu gällande lag och regler för avvisning, förvisning och utvisning är värdefull. Det står inte alltid klart vilka organ som har befogenhet att vidta olika åtgärder. Men i de många fall då flyktingars rättssäkerhet kan anses ha kommit i fara handlar det om hur olika bestämmelser tillämpas. Det handlar ofta om att det som kan anses som skäl för en avvisning eller förpassning fått väga tyngre än de skäl som talar för att en flykting bör få komma in i Sverige och stanna här. Det handlar i hög grad om bedömningen av en flyktings skäl för att inte återvända till sitt hemland, om de risker han löper för förföljelser och ofta kanske ännu värre följder av den politiska verksamhet han bedrivit. Det kan vidare handla både om brister i lagstiftningen och om tillämpningen av denna. Inte minst handlar det om politiska bedömningar av situationen i vissa länder. Konstitutionsutskottet åberopar att en ny utlänningslag är under utarbetande. Utskottet lovar att återkomma till granskning av utlänningsärendenas handläggning sedan erfarenhet vunnits av den nya utlänningslagen. Detta synsätt kan inte godtas. För det första handlar det om att granska handläggningen under nu gällande lagstiftning. För det andra är förslaget till ny utlänningslag inte alls sådant att det ger garantier för rättssäkerheten. Utskottet hänvisar till att vpk begärt granskning av tre konkreta ärenden, och dessa redovisas i en särskild bilaga. Granskningen har inte föranlett något uttalande från utskottets sida, heter det i betänkandet. Om granskningen begränsats till vad som står att läsa i denna bilaga kan man inte tala om granskning i ordets rätta mening. Där finns några uppgifter om var den tunisiske journalisten Rafrafi vistats under senare delen av 1970-talet. Där finns de formella besluten om avvisning av chilenaren Torres Wenche. Där finns några kortfattade uppgifter om den turkiske medborgaren Bulut, som efter fängelsevistelse i Israel vägrades tillstånd till inresa i Sverige. Men det finns inget av det i sammanhanget viktiga. Det finns inget om varför regeringen lät Rafrafi hamna i den tunisiska polisens klor. Det finns inget om varför Torres Wenche, som åberopade politiska skäl och risk för förföljelser, skickades till juntans Chile. Det finns inget om varför Bulut vägrades tillstånd till inresa i Sverige, trots anknytning hit och trots att hans tidigare verksamhet i Turkiet kunde innebära risk för förföljelser. De tre anmälda fallen — som inte alls är de enda intressanta; en mångfald ytterligare exempel skulle kunna ges — borde ha kunnat vara pilotfall för undersökning av regeringens praxis i dessa frågor. Så har tydligen inte skett. En i sammanhanget viktig fråga är exempelvis regeringens bedömning av riskerna i länder med reaktionära regimer. Vid flera tillfällen när chilenska flyktingars ansökningar behandlats har från statsråd anförts att läget i Chile förändrats. Därmed vill man ha sagt att riskerna är mindre. Visst flöt blodet i stridare strömmar strax efter juntans kupp, men förföljelserna fortgår alltjämt. Fortfarande försvinner fångar i Chile utan att de anhöriga och omvärlden får reda på vad som hänt dem. Tortyr tillämpas i Chile. Borde inte utskottet åtminstone ha undersökt om regeringen felbedömer situationen för människor som avvisas från vårt land? Det finns uppgifter som är alarmerande. Svenska Amnesty har sökt överlämna en lista till utrikesminister Ullsten över personer som riskerar livet i sina hemländer. Ola Ullsten lär dock ha vägrat att ta emot listan. Chilenska flyktingar lever i stor ovisshet under årslång väntan på besked. När de börjat finna sig till rätta skickas de iväg till Chile. Jurister har påtalat att den svenska regeringen intar en allt hårdare attityd mot flyktingar, framför allt från Chile. Detta är den faktiska situationen. Det skulle gå att förlänga listan med fall, där flyktingars uppgifter om risk för förföljelser inte tas på allvar. Låt mig bara nämna ytterligare ett fall, nämligen en flykting från Uruguay vid namn Martinez. Han har deltagit i aktiviteter riktade mot regimen och skulle gripas så snart han kom till Uruguay, men det är tydligen inte tillräckligt starka skäl för att få stanna i Sverige. Vi har vid flera tillfällen haft anledning att se kritiskt på polisens avvisning direkt vid gränsen. Om ”vederbörande saknar pass och tillstånd att resa in i landet eller pengar för sin försörjning och hemresa”, som utskottet åberopar som avvisningsskäl, är inte det intressanta när det gäller flyktingar. Vad de räddat genom att fly är kanske livet. En avvisning av de formella skäl som brukar åberopas kan leda till att vederbörande får sätta livet till eller åtminstone utsätts för tortyr och förföljelser. Det finns också skäl att observera att en person som flytt från ett land med polisterror kan ha svårt att inför polisen i det nya landet redovisa hela sin situation. En avgörande frågeställning måste vara myndigheternas och inte minst då regeringens bedömning av de skäl en flykting åberopar för sin ansökan att få stanna i Sverige. Löper han risk för förföljelse? Är de politiska förhållandena i hemlandet sådana att de stöder hans ansökan? Finns andra omständigheter som talar för att han bör få stanna i Sverige? Utlänningslagstiftningen är motsägelsefull och delvis oklar. Men det handlar också om att tolka bestämmelserna på ett sätt som ger flyktingarna rättstrygghet. Utskottet refererar till departementschefens uttalande när utlänningslagen tillkom att det var ”angeläget att stärka rättsskyddet för utlänningar, som kunde anses vara i särskilt behov av skydd. Sålunda skulle politisk flykting inte utan synnerliga skäl vägras fristad i riket när han var i behov därav.” Regeringen har icke handlagt flyktingärendena i denna anda. Vpkgruppen anser att riksdagen bör göra ett särskilt uttalande. Jag yrkar, herr talman, att utskottets anmälan såvitt avser prövning av utlänningsärenden läggs till handlingarna med följande uttalande: Regeringens handläggning av utlänningsärenden präglas av inställningen att näringslivets behov av billig arbetskraft skall tillgodoses. Det saknas målsättning och planering för att möta olika sociala problem som invandringen medför. En reglerad invandring måste utgå från landets förmåga att på ett tillfredsställande sätt ta emot invandrare och säkerställa deras behov i samhället. Regeringens politik har motverkat strävandena att skapa trygghet för invandrarna och står i strid med den uttalade målsättningen för invandrarpolitiken. När det gäller handläggningen av flyktingpolitiken har regeringens attityd mot flyktingarna skärpts, vilket medfört att deras rättssäkerhet kommit i allvarlig fara. Riskerna för förföljelser i olika länder har underskattats. Flyktingars skäl för en fristad i Sverige har inte tillmätts tillräcklig betydelse. Detta har lett till att flyktingar vägrats stanna i Sverige och förpassats till länder där de riskerar att utsättas för förföljelser. Denna politik strider mot kravet på rättssäkerhet för politiska flyktingar.

Herr talman! Det är alarmerande för många nordbor, i all synnerhet för människor som bor vid gränsen till Finland och Danmark eller vid den långa sammanhängande landgränsen till Norge att få veta att om man vill så att säga vara garderad vid gränsövergång bör man numera medföra pass. De nya bestämmelserna i fråga om pass blir fullständigt obegripliga, i varje fall vid den gräns där jag bor. Det mest påtagliga i det nordiska samarbetet under den senaste generationen har varit just passfriheten mellan Nordens länder. Det var en reform som nordbor i allmänhet, och gränsbor i synnerhet, gladde sig åt. Då man nu någon gång upplyser folk om att reguljär passkontroll enligt nya bestämmelser fr.o.m. i fjol när som helst kan införas väcker det olust och resignation bland människor. Är det inte mer än så med det nordiska samarbetet? Har vi inte kommit längre? frågar man sig resignerat. Dessa och andra frågor föranleds också av att den nordiska samarbetsministern under Thorbjörn Fälldins andra regering omedvetet eller medvetet ansett sig kunna beteckna restriktionerna i passkontrollöverenskommelsen såsom en framgång i det nordiska samarbetet. Framstående nordister har något sarkastiskt kommenterat samarbetsministerns uttalande med följande: En sådan framgång till och vi är förlorade. Det känns smärtsamt för många, i synnerhet för människor som bor vid en gräns, och för det nordiska samarbetets vänner är det närmast upprörande hur regeringen så att säga bakvägen — i smyg — inte bara medverkat till utan också initierat restriktioner i passöverenskommelserna. Folk vet egentligen inte om det. Även informationen till myndigheter — polis och tull — har varit bristfällig. Inte ens Nordiska rådet har hörts i ärendet. Därmed har regeringen brutit mot tidigare godkända samarbetsavtal. Enligt det s.k. Helsingforsavtalet från 1962, artikel 28, ”skall de fördragsslutande parterna söka bevara och ytterligare utveckla det samar bete som lett till att deras territorier utgör ett passkontrollområde”. Vidare sägs ”att kontrollen av resande som passerar gräns mellan nordiska länder även i övrigt skall förenklas och samordnas”. I en annan artikel sägs ”att Nordiska rådet skall beredas tillfälle att yttra sig innan länderna överenskommer om ändring i avtalet”. I ännu en artikel förutsätts ”att rådet skall höras i frågor av förevarande karaktär”. Det som förevarit kan inte tolkas på annat sätt än att den svenska regeringen desavouerat Nordiska rådet. Initiativet till denna handling emanerar nämligen från den svenska regeringen. Ett sådant agerande hade Varit otänkbart under en socialdemokratisk regering. Vi har helt andra erfarenheter och traditioner när det gäller nordiskt samarbete, beroende på den samhörighet och de gemensamma värderingar vi har inom arbetarrörelsen. Herr talman! Det mest betydelsefulla i det nordiska samarbetet har varit just passfriheten. Den tillkom för snart ett kvarts sekel sedan, nämligen 1957. Den yngre generationen vet följaktligen inte av något passtvång inom Nordens gränser, och det betyder kolossalt mycket i folks sätt att vara. Vi är nordbor, nära nog landsmän. Så upplever vi det exempelvis vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen, den riksgräns som fått namn om sig som världens fredligaste gräns. Det har i gränsbygden Tornedalen mer och mer blivit så som William Snell lyriskt uttrycker det, att'gränsälven Torneälven förenar tvenne broderfolk mer än den skiljer dem åt. Det har blivit ett talesätt att, om det någon gång kärvar till sig med de i och för sig vänliga tullmyndigheterna, skall man hänvisa till sunt förnuft. Det gjorde en läkare en gång och med framgång, när han blev tillfrågad om han hade något tullpliktigt i sin läkarväska! Jag vill ta ett annat exempel på samarbete över gränserna. Sedan många år har finska Ylitornio kommun och svenska Övertorneå samarbete i fråga om sjukvård. Läkarjouren alternerar över riksgränsen, och det hela fungerar bra. I det läget vore det horribelt att införa passtvång för svårt sjuka patienter på väg till eller från Finland. För människor som kan bli berörda av dylikt tvång och krångel ligger det någonting ”sjukt” i ändringen av passkontrollöverenskommelsen. Efter passfrihetens införande har människor i gränsbygd kommit varandra närmare. Det har befunnits vara en angelägen uppgift att bygga broar som förenar länder och folk. Detta med brobyggen kan man också se symboliskt. Låt oss inte rasera de symboliska broar som tidigare generationer parlamentariker inte utan möda har byggt upp och som förenar Nordens länder och folk! Ser man det nordiska samarbetet i ett fyraårigt perspektiv finner man följande. I regeringsförklaringen 1976 talades det om ett utvecklat nordiskt samarbete. Men redan i november samma år intensifierades stickprovskontrollen av pass vid gränsen till Danmark och även vid den svensk-norska gränsen. Det vållade som vi vet människors stora missnöje. Det rådde också oklarhet om vilka som riskerade att råka ut för den kontrollen.

På det nordiska planet avhandlades frågan första gången mellan de danska och svenska statsministrarna den 7-9 maj 1979 och därefter vid ett möte mellan företrädare för nordiska utrikesoch fackdepartement den 18 maj samma år. De av svenska regeringen föreslagna ändringarna i passöverenskommelsen godkändes och undertecknades den 27 juli. Samma dag sammanträdde f. ö. Nordiska rådets juridiska utskott utan att ha blivit underrättat i ärendet. Beslutet togs utan öppen redovisning och diskussion. Ändringarna trädde i kraft redan den 26 augusti. De innebär att Sverige kan införa reguljär passkontroll under sex månader i taget. Det anmärkningsvärda är att varken Nordiska rådet eller dess fackutskott fick tillfälle att yttra sig. Man har därigenom på svenskt regeringsinitiativ brutit mot Helsingforsavtalets anda och mening. Det måste anses graverande för den svenska regeringen. Jag har velat ge dessa exempel också mot den bakgrunden att folkpartiets representant ser konstitutionsutskottets granskningspromemoria som ett pappersberg. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Nils Berndtsons bild av den svenska flyktingpolitiken vill jag bestämt avvisa. Vpk säger i sitt framställda yrkande att regeringens attityd mot flyktingarna har skärpts. Men det är helt fel. Vad som har hänt under de senaste åren är att flyktingkvoten har ökat från 750 till 1 250. Större delen av den kvoten används just för de latinamerikanska flyktingarna, som Nils Berndtson talade om. Man har vidare infört en särskild kvot för familjeåterförening, och medel har anvisats när det gäller att förena familjeanhöriga med flyktingar som har kommit till Sverige. Utöver dessa kvoter förekommer en spontan invandring av flyktingar till Sverige. Vi har också ökat stödet till FN:s flyktingkommissarie och deltagit i många aktioner runt om i världen för att hjälpa flyktingar till rätta. Påståendet att regeringens attityd mot flyktingarna har skärpts är därför gripet ur luften. Kerstin Nilsson höll ju två anföranden här — dels ett mera poetiskt anförande som handlade om den nordiska passöverenskommelsen i sak och det nordiska samarbetet, dels ett mera prosaiskt anförande som överenstämde med reservationen och gällde formfrågan om hur beslutet hade antagits. Vad hon sade om det nordiska samarbetet kan jag instämma i till alla delar. Vad hon sade om den vidtagna ändringen av passöverenskommelsen kan jag inte helt instämma i. Det är inte alls så att ett passtvång har införts. Nordbor kan inte krävas på pass. De klarar sig bra med körkort eller identitetskort. Och jag tror, Kerstin Nilsson, att de allra flesta av oss har körkort eller identitetskort, i varje fall när vi rör oss över gränserna. När det gäller formen för den här ändringen finns det en paragraf i det nordiska samarbetsavtalet som lyder: ”Rådet bör, utöver vad som särskilt överenskommits, beredas tillfälle att yttra sig om nordiska samarbetsfrågor av större betydelse när detta icke är ogörligt av tidsskäl.” Lägg märke till den sista satsen! Det hade varit bra om tiden hade medgett en konsultation med Nordiska rådet. Men ändringen bedömdes som en brådskande åtgärd för att i möjligaste mån hämma den illegala invandringen, och det var då inte så lätt att invänta det utskottsmöte som hölls i november i fjol eller det rådsmöte som hölls i mars i år. Justitieministrarna har inför det juridiska utskottet beklagat att informationen inte kunde ges vid dessa tillfällen, och utskottet har för sin del uttalat förståelse för att det var vad som i det danska protokollet kallas för en ”hastesag” — ett brådskande ärende. Det vore bra om den förståelsen fanns också hos Kerstin Nilsson. I nordiska frågor skall konsultationer med Nordiska rådet självfallet ske i största möjliga utsträckning. På den punkten är jag helt överens med Kerstin Nilsson. Men vi kan väl också vara överens om att det finns vissa typer av frågor där själva syftet motverkas genom publicitet. Devalveringar, prisstopp och liknande åtgärder brukar inte annonseras några veckor eller några månader i förväg. Och det är nog på samma sätt med åtgärder mot den illegala invandringen. Talar man om några månader i förväg att kontrollen skall skärpas, motverkar man i själva verket syftet med åtgärden. Jag tror att man mot den bakgrunden skall ha en viss förståelse för att den här förändringen vidtogs skyndsamt efter kontakter med alla de nordiska regeringarna. Det var många hårda ord i Kerstin Nilssons anförande. Jag saknade några synpunkter på vad vi borde göra mot den illegala invandringen. Är det Kerstin Nilssons och socialdemokratins uppfattning att inga åtgärder bör vidtas för att förhindra illegal invandring? Om inte, vilka åtgärder skall vi vidta? Får jag sedan gå över till Lahja Exners anförande. En av de konstigaste anmärkningarna som socialdemokraterna framför i år är att flera statsråd har ägnat sig åt invandrarfrågorna. Så viktiga som de problemen är kan det väl ändå inte skada att mer än ett eller två statsråd har haft kontakt med dem. Under folkpartiregeringen hade vi t.o.m. en statsminister som hade varit invandrarminister. Det var första gången det inträffade, och det mötte många positiva reaktioner bland invandrarna. Jag tror att Lahja Exner är överens med mig om att det också här i riksdagen borde finnas fler politiker som intresserar sig för invandrarna. Den dag det bland socialdemokraterna finns många riksdagsmän, eller kanske statsråd, som behärskar de här frågorna kommer vi inte att framföra några klagomål. Att skiftena på den här statsrådsposten skulle ha lett till felaktiga beslut påstås, såvitt jag kan se, inte i reservationen. Det finns i reservation 1 inte ett enda exempel på något beslut som socialdemokraterna riktar kritik mot. Mot den bakgrunden är det, tycker jag, rätt anmärkningsvärt att ni kommer med svepande och kategoriska omdömen om att handläggningen av utlänningsärenden skulle ha präglats av osäkerhet och oklarhet. Sådana påståenden brukar man inte framföra om man inte har något ordentligt underlag, och därför skulle jag vilja fråga Lahja Exner: Var är underlaget? Vad är det för beslut ni vill kritisera, men inte vågat nämna i reservationen? Finns det över huvud taget något underlag för de kategoriska omdömen som fälls i den socialdemokratiska reservationen?
Herr talman! Daniel Tarschys vill bestämt avvisa vpk:s påståenden om en skärpt attityd från regeringens sida mot flyktingarna, och visst har han rätt att göra det. Men verkligheten talar ändå sitt tydliga språk. Jag menar att tillströmningen av flyktingar till vårt land beror på våldet i olika länder och inte på något som regeringen skall ta åt sig äran av. Jag tycker att Daniel Tarschys skall följa den pressdebatt som pågår. Jag pekade på det faktum att Amnesty försökt överlämna en lista på flyktingar som man, på grund av svenska myndigheters agerande, anser kan riskera livet i sina hemländer. Kan det vara tillfredsställande när en invandrarminister i ett konkret fall — t.ex.Rafrafi, som jag nämnde i mitt anförande — säger att om personen i fråga fängslats, så har vi naturligtvis gjort en felbedömning när vi utvisade honom? I fråga efter fråga märker man att regeringens attityd går mot en undervärdering av riskerna för de människor som har tvingats fly från ett land med politisk terror — det är en ändrad attityd. Därmed underkänner man också de skäl flyktingarna brukar åberopa. Jag kan försäkra Daniel Tarschys att bor man, som jag gör, i närheten av en plats där många latinamerikanska flyktingar finns får man ständigt exempel på hur rättslösa de känner sig och hur svårt de har att hävda sina rättsfrågor. Vad vi påstår i det förslag till yttrande som vi lagt fram är att regeringen underskattar riskerna för förföljelse i olika länder och att flyktingarnas skäl för en fristad i Sverige inte tillmäts tillräcklig betydelse. Detta har lett till att flyktingar vägrats stanna i Sverige och förpassats till länder där de riskerar att utsättas för förföljelse. Det är vad som i verkligheten har skett.

Herr talman! Till Daniel Tarschys vill jag säga att jag inte diskuterar invandrarpolitiken utan den nordiska passöverenskommelsen. På den punkten råder stor oklarhet när det gäller regeringens handläggning av frågan. Menar Daniel Tarschys att det han anförde var en nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för ändring av passkontrollöverenskommelsen, vilken är en övergripande avtalsram som vi gränsbygdsbor upplever som något av en nordisk grundlag? Det ligger i själva konstruktionsidén till den nordiska passfrihetsöverenskommelsen att man vid behov utför en effektiv kontroll vid Nordens yttergränser. Om regeringen upplevde hotet av illegal invandring så allvarligt som man här försöker beskriva hade det varit regeringens uppgift att i första hand utverka Danmarks medverkan till att intensifiera kontrollen vid Nordens yttergräns i Danmark. Man måste medge att det hade varit det mest adekvata sättet att stoppa illegal invandring till Norden. Vi vet inte vilka relationer den svenska regeringen hade till Danmark. Ett vet vi, att representanter för dansk och svensk arbetarrörelse kan finna förnuftsmässiga lösningar även på svåra problem. När det gäller ändringar i passkontrollöverenskommelsen står det i det material som konstitutionsutskottet har fått sig till handa att bilagorna 1—3 till överenskommelsen skall utgå. De bilagorna innehöll bestämmelser som garanterade gränsgångare ett visst skydd, och jag vill fråga om dessa bilagor nu har ersatts med nya.
Herr talman! Jag vill bara för Daniel Tarschys nämna det som står i vår reservation. Daniel Tarschys säger att det är nyttigt att många människor får lära sig invandrarfrågorna och att det är nyttigt med snabba växlingar på den här statsrådsposten. Vad vi socialdemokrater säger är att frågornas svårighetsgrad kräver att man inte använder denna post som något slags lärlingsplats. Vi menar att de snabba växlingarna på statsrådsposten har gjort att ingen ansvarig fått den tid som krävs för att vinna den kunskap och erfarenhet som ett förtroendeingivande handhavande av dessa politiskt och tekniskt svåra frågor förutsätter. Daniel Tarschys efterlyste ett exempel. Vi har nämnt ett exempel i vår reservation — assyrierna.

Herr talman! Nils Berndtson vidhåller att regeringen har skärpt sin attityd mot flyktingarna. Då skall jag be att få ställa tre frågor till Nils Berndtson. Vill Nils Berndtson förneka att flyktingkvoten ökat kraftigt sedan 1976? Vill Nils Berndtson förneka att FN:s flyktingkommissarie har fått ett avsevärt starkare stöd från Sverige än tidigare? Vill Nils Berndtson förneka att de latinamerikanska flyktingarna svarar mot huvudparten av den svenska flyktingkvoten? Kerstin Nilsson försökte komma med förslag om hur man skall motverka den illegala invandringen och sade att vi skulle vända oss till Danmark. Jag kan försäkra Kerstin Nilsson att det har förekommit livliga kontakter med alla de nordiska regeringarna. Socialdemokraterna, som talar om samarbete över gränserna, borde kanske notera att de åtgärder som vidtagits har genomförts i samförstånd med alla de nordiska regeringarna. I en del av dem finns det som bekant socialdemokrater. Nu är det faktiskt så att det i Danmark inte finns någon viseringsplikt gentemot Turkiet. Det är följaktligen ganska svårt för Danmark att bromsa den illegala invandringen från det landet. Lahja Exner kom tillbaka till detta med kontinuiteten. Jag bad att få något exempel på vad som var fel i politiken. Det räcker inte med att bara klaga på att statsrådsposten bytt innehavare. Att flera statsråd har lärt sig invandrar frågorna är inte något bärande klagomål. Har man kritik att framföra måste det finnas något underlag. Då är man kritisk mot något beslut som har fattats, men jag har fortfarande inte fått svar från Lahja Exner på frågan vilket beslut det är som är felaktigt. På Kerstin Nilsson lät det som om man tagit i för hårt mot den illegala invandringen. Om det är det som är fel, så tala om det! Annars väntar jag fortfarande på besked från Lahja Exner. Vad ligger under de kategoriska omdömena från socialdemokraterna? Finns det något som helst exempel på ett felaktigt beslut som regeringen har fattat? Vilket?
Herr talman! Den debattekniken tycker jag inte är värd mycket, Daniel Tarschys.

Inte på en enda punkt har Daniel Tarschys kunnat bestrida att regeringen här intar en skärpt attityd. Det hjälper inte i de tre konkreta fall som jag har anmält till särskild granskning att Daniel Tarschys säger att det finns många andra latinamerikanska flyktingar i Sverige eller att flyktingkommissarien har fått större anslag. Den debattekniken går inte hem, Daniel Tarschys. Nästa gång oroliga flyktingar hör av sig och redovisar sina erfarenheter av att attityden har skärpts, så får jag väl framföra att Daniel Tarschys bestrider det. Men jag tror inte att chilenaren som riskerar att skickas i väg till juntans terror blir särskilt lugnad av det beskedet.
Herr talman! Det är paradoxalt att nordiska medborgare skall vara tvungna att visa upp pass för att bevisa att de är nordiska medborgare, så att de därigenom kommer i åtnjutande av den nordiska passfriheten! Att här gå efter utseende är klart grundlagsstridigt enligt 20 § regeringsformen. Daniel Tarschys talade om viseringsplikt. Där hade det varit en uppgift att samordna viseringsbestämmelserna vid nordens yttergränser. Det allmänna omdömet bland dem som sysslar med nordiskt samarbete, med praktisk nordism, är att det här är en tillbakagång i det nordiska samarbetet. Man har brutit mot Helsingforsavtalets anda och mening.
Herr talman! Den vacklande hållningen och de bristande kunskaperna har resulterat i växande ärendebalanser. Människor som har rätt att få besked snabbt — och rättvisa besked! — får vänta i onödan.

Herr talman! Jag konstaterar först att Nils Berndtson inte har kunnat gendriva att flyktingkvoten har ökat, att Sverige har en generösare flyktingpolitik nu än tidigare. Sedan har Nils Berndtson rätt i att många flyktingar känner en stor oro och naturligtvis har mycket svåra personliga problem i sin nya belägenhet. Det är alldeles riktigt. Regeringen har försökt göra en del åt detta. Man har gett polisen en vidgad tolkhjälp, man har försökt ge utbildning, man har satt upp jour på invandrarverket och man har gjort en hel del andra saker. Men det problem Nils Berndtson tar upp — det är ett mycket allvarligt problem — kan man inte lösa enbart genom politiska insatser från den svenska regeringens sida. Kerstin Nilsson säger att det här är ett bakslag för den praktiska nordismen. Jag kan hålla med om det. Men det är ett bakslag därför att vi har känt behov av att motverka den illegala invandringen. Återigen försäkrar jag att de i Norden som arbetar med just dessa frågor länge har undersökt olika metoder som kan användas för att minska den illegala invandringen. Man har kommit till slutsatsen att det är lämpligt att införa en skärpt punktkontroll. Jag vill än en gång upprepa, Kerstin Nilsson, att det inte är fråga om ett passtvång gentemot nordiska medborgare. För dem räcker det bra med ID-kort eller körkort. Lahja Exner kom nu äntligen med ett exempel för att underbygga de mycket kategoriska och mycket svepande omdömen som görs i den socialdemokratiska reservationen. Hon säger nämligen att ärendebalansen har vuxit. Det är sant, men samtidigt har det hänt något annat. Den stora stockningen har vi haft på invandrarverket i Norrköping. Där har man lyckats ganska bra med att pressa ned balanserna genom nya rutiner och förstärkta resurser. I gengäld har det uppstått en viss ökning av ärendebalansen hos regeringen, och det är ett besvärande problem. Men orsaken till det är inte alls att det sitter några fumliga statsråd och håller emot, utan orsaken är helt enkelt att tillströmningen av ärenden har ökat mycket kraftigt. Den invandrarpolitiska proposition, som nu behandlas av riksdagen, tar bl.a. sikte på att minska balanserna. Vi får hoppas att riksdagen fattar ett beslut som gör detta möjligt. Sist och slutligen är det faktiskt riksdagen som bestämmer vilka rättigheter man skall ha att överklaga och ansöka om återflyttning. Det är detta som avgör hur många ärenden som regeringen har att fatta beslut i.
Herr talman! De politiska beslut som i olika omgångar fattats här i riksdagen för att reglera invandringen har framför allt syftat till att tillfredsställa näringslivets behov av billig arbetskraft i tider då industrin expanderat. Detta har skett utan någon som helst hänsyn till de sociala spänningar och samhällsproblem som denna arbetskraftsinvandring inneburit för det svenska samhället.

Från mer principiell utgångspunkt har riksdagen å ena sidan prövat frågan Handläggningen om reglering av invandringens omfattning och å andra sidan frågan om hur av utlänningsäreninvandrarna i Sverige skall behandlas. Detta har skett i två olika etapper. — den Men verkligheten hann förändras åtskilligt under de sju år som förflöt mellan dessa två etapper 1968 och 1975, dvs. mellan etapp ett och etapp två. Frågan om hur stor invandringen kan komma att bli och hur den skall kontrolleras hänger uppenbarligen samman med frågan hur invandrarna i landet bör behandlas och hur relationerna mellan majoritetsbefolkningen och invandrarna kan komma att utvecklas. Hittills har emellertid riksdagen aldrig fått en chans att behandla dessa två intimt sammankopplade frågor i ett sammanhang. Behovet av en reglerad invandring och motsvarande utlänningslagstiftning bygger på det faktum att Sverige måste säkerställa en inflyttning som svarar mot landets förmåga att på ett tillfredsställande sätt ta emot invandrare. Sveriges förmåga att ta emot invandrare på ett tillfredsställande sätt är ett resultat av regeringens invandrarpolitik och återspeglar dess vilja och förmåga att på ett planmässigt och målmedvetet sätt avsätta de nödvändiga resurser som skulle kunna skapa bra förutsättningar för invandrarnas anpassning och välbefinnande här i landet. Herr talman! Vi från vårt parti anser att det i dag saknas en planerad och klart definierad invandrarpolitik. Samtidigt förvärras invandrarnas situation. Deras problem skapar därför stora samhällsproblem. Fortfarande förnekas de sina demokratiska och medborgerliga rättigheter. Fortfarande förnekas de rätten till sitt språk, sin kultur och sin historia. Jag tänker framför allt på barnens situation. Fortfarande förnekas de rätten till likvärdig utbildning. Procentuellt färre invandrarbarn och ungdomar går vidare till högre utbildning efter grundskolan på grund av språksvårigheter. Arbetslösheten slår särskilt hårt mot invandrarungdomen. Ja, barnen slås ut redan i förskolan. Det finns därför i dag uppenbara risker för att stora invandrargrupper under det tryck som de utsätts för omvandlas till ett underproletariat. Vi kan redan se hur hetsen och föraktet för invandrare växer. Det är uppenbart att invandringen till Sverige kommer att fortsätta. De bestämmelser som reglerar invandringen och tillämpningen av utlänningslagstiftningen bör därför harmoniera med de insatser som görs i Sverige för att lösa invandrarnas problem. Utlänningslagen samt de bestämmelser och den praxis som tillämpas i dag bör därför för det första ta hänsyn till 39 För det andra bör man ta hänsyn till att den nuvarande administrationen för handläggning av ärenden som berör invandrares uppehållsoch arbetstillstånd inte är inrättad med tanke på det faktum att det rör sig om en relativt omfattande invandring från ett allt större antal länder. För det tredje bör man ta hänsyn till att invandrarnas levnadsförhållanden jämfört med svenskarnas, framför allt vad gäller ungdomsarbetslösheten, bostadssituationen och arbetsmiljön, är sämre och därför bör förbättras främst genom generella insatser. För det fjärde bör hänsyn tas till att en allt större del av dem som nu kommer till Sverige har släktanknytning här, vilket ställer krav på omedelbara anpassningsåtgärder såsom t.ex. informationsinsatser, svenskundervisning etc. För det femte bör man ta hänsyn till att medinflytandet för utländska medborgare och invandrare ännu inte har utvecklats. Därför bör frågan om invandrares och utländska medborgares deltagande i olika allmänna val samt om representation i samrådsgrupper på arbetsplatser och på regerings-, verks-, landstingsoch kommunnivå stimuleras. Massmedia och folkrörelseorganisationerna kan på detta område fungera såsom pådrivande. För det sjätte är det nödvändigt att utforma utlänningslagen samt de bestämmelser och den praxis som tillämpas så att dessa motverkar fördomar, konflikter och diskriminering av invandrare och utländska medborgare. Samverkan mellan befolkningsgrupper av olika ursprung och internationell solidaritet måste vara vägledande för all slags lagstiftning i dessa frågor. Den tillämpning av utlänningslagstiftningen som i dag praktiseras av regeringen och som kännetecknas av en allt större restriktivitet både vad gäller invandringen i allmänhet och flyktingpolitiken tar inte alls hänsyn till de faktorer som jag tidigare har anfört. Den saknar helt sammankoppling och samband med invandrarpolitikens målsättningar. Den baseras helt och hållet på och anpassas till svängningarna i den ekonomiska konjunkturen. Vi delar inte heller socialdemokraternas uppfattning att handläggningen avutlänningsärenden inom regeringen präglas av osäkerhet och oklarhet och att det beror på bristande erfarenhet. Vi menar i stället att regeringens handläggning av utlänningsärenden är en naturlig följd av regeringens i övrigt arbetarklassfientliga politik. Herr talman! Jag instämmer i det av Nils Berndtson framställda yrkandet.

Herr talman! Det finns ett samband mellan invandrarpolitiken i Sverige och utlänningslagstiftningen och hur bestämmelserna i den tillämpas i praxis. Det borde t.o.m. Daniel Tarschys begripa.

Herr talman! Det finns tre särskilda skäl till att vi från vpk:s sida begär ordet med anledning av den socialdemokratiska reservationen nr 3. I reservationen riktas kritik mot att den liberala minoritetsregeringen icke verkställde en rad riksdagsbeslut, vilka föranledde skrivelser till regeringen. Det första skälet till att vi kommenterar detta är att de socialdemokratiska ledamöternas anmärkningar i sak är riktiga. Detta är obestridligt Och betydelsen därav understryks genom att det gällde viktiga frågor. Det rör sig om ting som haft avsevärd betydelse för krisdrabbade orter och för ett stort antal människor. Redan detta gör anmärkningarna berättigade. Det andra skälet är av mer principiell natur. Det berör frågan om regeringens hela förhållande till riksdagen. Att regeringen väljer att förhala eller nonchalera riksdagsbeslut som den hyser motvilja mot är nämligen inte något speciellt för den kortlivade folkpartiregeringen. Det har förekommit både tidigare och senare. Och det är en följd av både formella brister i konstitutionen och en allt mer tydlig praxis i landets parlamentariska system. Reservanterna åberopar som stöd för sin kritik parlamentarismens principer. Det är kanske en något svävande grund, även om — som sagt — kritiken är sakligt berättigad. Parlamentarismens princip säger ju egentligen bara att regeringen skall ha riksdagens förtroende eller åtminstone vara allmänt tolererad av riksdagen, dvs. inte fällas. I parlamentarismens allmänna princip ligger egentligen inte mycket mer än så. Det är i den formen principen finns nedlagd i grundlagen. Principen finns däremot inte föreskriven i den speciella formen, att regeringen inom viss tid eller i viss ordning måste verkställa varje enskilt riksdagsbeslut. Formellt har faktiskt regeringen ett eget manöverutrymme. Detta är under rådande förhållanden i samhället en brist. Det är ett formellt glapp i rikets författning. Men ansvariga för detta glapp är ju de som skrev gällande grundlag. Och bland dessa värda grundlagsfäder fanns även representanter för dem som nu reserverar sig. Detta manöverutrymme för regeringen, som alltså parlamentarismen i sin allmänna, mer svävande form i och för sig tillåter, har sedan i praxis utnyttjats av flera regeringar. I en rad avseenden pågår nämligen sedan ett antal år en urholkning av den klassiska parlamentarismens innehåll. Det sker på flera sätt. Det sker genom att allt fler beslut avfattas i allmän form — som rambeslut. Det sker genom att riksdagen inte skaffar sig reella möjligheter till uppföljning av sina beslut. Och det sker genom att allt initiativ och all verkställighet får manövreras av regeringen. Riksdagen reduceras alltså i sin roll inom det konstitutionella systemet. Regeringen och byråkratin däremot stärker i motsvarande mån sin ställning. Detta minskar både den faktiska politiska kontrollen och graden av offentlighet kring vad som sker. Det är detta som tar sig uttryck bl.a. just i det sabotage mot riksdagsbeslut som reservanterna med rätta kritiserar. Det finns en tredje aspekt på frågan, en aspekt som inte i strikt mening är en dechargefråga men som har ett visst konstitutionellt intresse. Därför skall jag tillåta mig att kort beröra den. Vad är bakgrunden till att de socialdemokratiska reservanterna framför sin kritik? Jo, bakgrunden är att folkpartiregeringen inte genomförde vissa riksdagsbeslut. Vad är det för riksdagsbeslut? Det är bl.a. sådana fall där de socialdemokratiska ledamöterna i utskotten ingick kompromisser för att åstadkomma vissa ändringar i regeringens förslag. Det är just sådana ändringar som regeringen saboterade. Vad var då den vidare bakgrunden härtill? Den var att socialdemokraterna i riksdagen inte förde någon klar oppositionspolitik mot folkpartiregeringen. I stället försökte de föra något som de själva trodde skulle bli en s.k. resultatpolitik. De svalde grundtankarna i många av folkpartiregeringens förslag i utbyte mot att de i utskotten fick majoritet för vissa ändringar och modifikationer. De bedrev ett slags parlamentariskt samarbete med den borgerliga minoritetsregeringen. De garanterade beslutsmajoritet för regeringen i riksdagen mot betalning i att regeringen accepterade vissa av de socialdemokratiska förslagen och synpunkterna. Varvsfrågan under industriminister Huss tid är ett klassiskt exempel på det. Vad som sedan i praktiken inträffade var att folkpartiet lurade socialdemokraterna. Folkpartiregeringen fick sina majoritetsbeslut. Men sedan förhalade och saboterade den de delar av besluten som gick de socialdemokratiska synpunkterna till mötes. Ullsten drog Palme vid näsan. Det är detta som socialdemokraterna är arga över. De har förvisso rätt att vara arga, för det var ett fult sätt av folkpartiet att agera. Men man kan också ställa frågan: Vad skulle egentligen socialdemokraterna på den galejan att göra? Visste de inte vem de hade att göra med? Visste de inte att om man ger en folkpartist handen, så skall man aldrig räkna med att ha handen kvar sedan? Hela saken utmynnar i den politiskt viktiga frågan: Hur skall ett arbetarparti bedriva oppositionspolitik? Skall det driva opposition utifrån sina egna, självständiga idéer om politikens ändamål och samhällets utveckling? Skall det övertyga människorna om att det finns ett annat tänkesätt än det borgerliga, en annan politik än den borgerliga och ett annat samhälle än det borgerliga? Eller skall det sudda ut bilden av sig självt och ingå en kompromisspolitik med en borgerlig minoritetsregering? Skall det garantera en liberal regering ett politiskt röstunderlag i riksdagen i utbyte mot små eftergifter, som den regeringen sedan i stor utsträckning förmår omintetgöra? Skall det uppge sig egen profil, uppge sin chans och sin uppgift att ge människorna ett klart alternativ? Så står frågan, och socialdemokraterna valde denna senare väg. De valde att så att säga stötta, eller i varje fall tolerera, folkpartiregeringens existens. Och sedan blev de lurade på belöningen. Den här frågan är allvarlig, därför att vi nu ser samma sorts spel utveckla sig. Nu frias ju öppet till mittenpartierna, enkannerligen folkpartiet, att bryta sig ur regeringssamverkan och hjälpa Olof Palme att skapa en ny sorts riksdagsmajoritet. Vi i vårt parti menar att oppositionspolitik inte bör bedrivas på det sättet, och just i dessa dagar visar väl verkligheten vad som är arbetarrörelsens politiska uppgift. Arbetarpolitik och arbetarmajoritet måste vara linjen, en självständig politik som kan ge stimulans åt de progressiva krafterna i samhället och åt de kämpande löntagarna — det måste vara ändamålet. Med dessa synpunkter, herr talman, yrkar även vi bifall till reservation nr 3

Herr talman! Vid konstitutionsutskottets granskning av hur regeringen har verkställt riksdagens beslut under riksmötet 1978/79 framgick att regeringen i åtskilliga fall ännu inte har verkställt fattade riksdagsbeslut. Utskottet har speciellt ägnat sig åt att granska viktiga riksdagsbeslut på arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska områden och har undersökt vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av dessa beslut. under 1978/79 års riksmöte på dessa områden var i mitten av februari i år tolv skrivelser öppna i ett eller flera avseenden. Enligt regeringsformens 1 kap. är det riksdagen som är folkets främsta företrädare och stiftar lagar och bestämmer hur statens medel skall användas, medan regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen. Här har nu regeringen på tolv viktiga områden helt åsidosatt riksdagens beslut — det gäller både folkpartiregeringen och den borgerliga trepartiregering som bildades efter valet hösten 1979. Valda ledamöter av Sveriges riksdag har seriöst bearbetat och behandlat olika frågor och fattat beslut som sedan regeringen helt nonchalerat. I stället för att snabbt verkställa riksdagens beslut har man antingen helt låtit bli att handla eller handlat helt i strid mot riksdagsbesluten. Detta har fått allvarliga konsekvenser på de områden som vi har undersökt. Hela bygder och branscher har drabbats av regeringens nonchalans. Låt mig ta några exempel. I december 1978 beslutade riksdagen om riktlinjer för statliga strukturinsatser inom bryggeribranschen. Man uttalade att särskild hänsyn måste tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Vid utskottets granskning av denna fråga framgick att riksdagens uttalande på denna punkt inte föranlett något formellt regeringsbeslut. Regeringens nonchalans därvidlag har resulterat i att Pripps styrelse nu kommit fram med förslag om nedläggning av Pripps bryggeri i Torsby. Var finns de regionalpolitiska hänsynen, då man kan föreslå en nedläggning i en kommun, där arbetslöshetssiffran är en av de högsta i landet och där det finns 26 lediga platser på omkring 600 arbetslösa? Så kan det gå när riksdagens uttalande inte föranleder något formellt regeringsbeslut. Låt mig ta ett annat exempel. Vid riksdagens beslut om åtgärder för textilindustrin, näringsutskottets betänkande 1978/79:48, underströks starkt bevarandet av tekonäringens kulturella värden och en breddning av försörjningsberedskapsstödet. Dessa riksdagens beslut har regeringen inte fullföljt. Tekonäringens kulturella värden har inte beaktats, försörjningsberedskapsstödet har försvagats och utredningen om ursprungsmärkning kom till stånd först i december 1979, trots beslut vid 1977/78 års riksmöte. Vidare har regeringen först efter påstötning från riksdagens sida beslutat om utredning av skinnoch läderindustrin, men riksdagens beslut om parlamentarisk utredning har åsidosatts. Uppdraget har i stället gått till tekodelegationen. Marks kommun, som är landets mest tekoberoende kommun och näst efter Borås den kommun som har flest anställda inom tekoindustrin, har i flera skrivelser till regeringen efterlyst uppföljning av riksdagens beslut. Marks kommun som, såvitt jag vet, har borgerlig majoritet ansåg sig efter riksdagsbeslutet kunna se optimistiskt på framtiden. Eftersom regeringen även här nonchalerat riksdagens beslut, är man i Marks kommun nu orolig och skriver gång på gång till regeringen och begär att riksdagens beslut skall följas. Jag har i likhet med Hilding Johansson observerat att borgerliga riksdagsledamöter från Älvsborgs län motionerat Nr 137 om ett fullföljande av riksdagens beslut om tekoindustrin. Märkligt nog är vi socialdemokrater i utskottet ensamma om vår kritik av regeringens handläggning av denna fråga. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har i reservation nr 3 pekat på att det kan föreligga begränsningar i fråga om regeringens formella möjligheter att styra de statliga bolagen. Vi vill dock påminna om att riksdagen i samband med tillkomsten av Statsföretag år 1969 uttalade att regeringen fortfarande skulle ha huvudansvaret för skötseln av den statliga företagssektorn. I flera av de granskade fallen har enligt utskottet regeringen undandragit sig detta huvudansvar genom att endast slentrianmässigt vidarebefordra riksdagens uttalanden till bolagen. Ett exempel på detta är regeringens behandling av riksdagens uttalanden om verksamheten vid SSAB. Regeringen har här nöjt sig med att skicka över riksdagens beslut för kännedom till SSAB.

Ett fjärde exempel är regeringens sätt att verkställa riksdagsbeslutet i maj 1979 om lag om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är ytterligare ett exempel på handlande i strid med riksdagens beslut. På grund av att inte nödvändiga följdändringar i arbetstvistlagen utarbetades och att inte heller den aviserade informationskampanjen om den nya lagstiftningen kom i gång under hösten, kunde lagstiftningen inte träda i kraft den 1 januari 1980 som var planerat. Riksdagen har senare beslutat om en ändring av jämställdhetslagstiftningen, men den skall inte träda i kraft förrän den 1 juli 1980. Vi socialdemokratiska ledamöter pekar i reservation nr 3 på två allvarliga konsekvenser av regeringens försumlighet. Den ena konsekvensen är de svårigheter för olika bygder och branscher som den bristande följsamheten när det gäller riksdagens beslut har fört med sig. Den mer sysselsättningsbefrämjande näringspolitik som riksdagen beslöt under 1978/79 års riksmöte har på viktiga punkter inte omsatts i verkligheten. Den andra allvarliga konsekvensen är att riksdagens ställning som den främsta statsmakten riskerar att försvagas. Riksdagen måste i enlighet med parlamentarismens princip kunna lita på att regeringen verkställer riksdagens beslut, särskilt i en situation där regeringen saknar stöd från en fast organiserad majoritet i riksdagen. Den i sista hand mest allvarliga konsekvensen är givetvis risken för att medborgarnas förtroende för de parlamentariska institutionerna urholkas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Under många år försökte socialdemokraterna med växlande framgång bedriva planhushållning från kanslihuset — Durox, SUAB och Stålverk 80 är några minnesmärken från den tiden. Sedan 1976 har man övergått till att försöka bedriva planhushållning från riksdagen. Det ena djärva projektet efter det andra har tagit form i reservationer från näringsutskottet. Under begränsade perioder har man också vunnit gehör för sina förslag och därmed kunnat styra riksdagens beslut. Det gäller särskilt slutet av våren 1979, då näringsutskottet blev ett eldorado för storvulna och ofinansierade visioner om utvecklingen i olika branscher. Vart tog då allting vägen? Det är den fråga som socialdemokraterna nu ställer sig. KU:s granskning visar att de allra flesta av riksdagens beslut har verkställts och att det på många områden pågår utredningar eller beredning i kanslihuset. I andra fall har regeringen efter noggrann prövning funnit att riksdagens beslut inte var så kloka, och det har då ordentligt redovisats för riksdagen. Men det tillfredsställer inte socialdemokraterna, som i stället hävdar att regeringen på en rad punkter har svikit sin uppgift. Låt mig först säga något om den filosofi som socialdemokraterna utvecklar för att bygga under den här kritiken. På den tid vi hade en socialdemokratisk majoritet i riksdagen fick vi alltid höra att regeringsmakten skulle vara stark, handlingskraftig och självständig. Politik var att vilja, och regeringen förbehöll sig rätten att vid lämpliga tillfällen vilja någonting helt annat än riksdagen. Nu däremot lanseras en helt ny doktrin. Det förklaras att folkpartiregeringen var en så speciellt bräcklig skapelse att den i alla stycken borde ha accepterat riksdagens kommandon. Man borde ”lojalt” och ”följsamt” och ”snabbt” ha verkställt alla riksdagsbeslut, skriver reservanterna. Men det här är faktiskt en vrångbild av svensk parlamentarism. Regeringen är inte något verkställande utskott till riksdagen som flinkt och servilt expedierar alla dess beslut. Regeringen är ett självständigt styrande organ, och den saken påverkas inte av om regeringsunderlaget är brett eller smalt. Att en minoritetsregering skulle ha andra befogenheter än en majoritetsregering finns det, såvitt jag vet, inget som helst stöd för vare sig i grundlagen eller i dess förarbeten. Tar jag fel på den här punkten får väl Hilding Johansson komma upp här i talarstolen och läsa högt ur någon lämplig paragraf, kommentar eller fotnot. Jörn Svensson erkände faktiskt att det förhåller sig på det här sättet, dvs. att det finns ett manöverutrymme för regeringen. Han beklagade det. I vpk:s Sverige skall regeringen vara riksdagens lydiga tjänare — om det nu blir någon riksdag. Minns jag rätt från vpk:s partiprogram talas där inte om någon riksdag, utan man talar om en folkrepresentation. Hur den skall se ut undviker man försiktigtvis att definiera. När de revolutionära stormtrupperna kommer tågande får vi väl se hur demokratin artar sig i vpk:s Sverige. De exempel på bristande följsamhet som reservanterna ger är över lag illa valda. I några fall har ni läst fel i riksdagens beslut. Det gäller t.ex. anslagen till de regionala utvecklingsfonderna i varvsregionerna och beslutet om metal Nr 137 lurgin i Domnarvet. I det senare fallet var det inte som ni säger i reservationen, att riksdagen beslöt att metallurgin skulle vara kvar i Domnarvet, utan i riksdagsbeslutet sades att företaget skulle ges möjlighet att ha kvar metallurgin där — detta kan ni konstatera genom att gå tillbaka till utskottsbetänkandet och riksdagens beslut. I andra fall tycks ni inte ha observerat propositioner som regeringen har lagt fram. Det gäller t.ex. anställningsskyddet för långtidssjuka och det nationella utvecklingsbolaget på energiområdet, som behandlas i vårens energipolitiska proposition. Felaktiga påståenden förekommer i flera sammanhang. Om bryggerierna sägs det att i den strukturplan som nyligen utarbetats inte skulle tas några regionalpolitiska och strukturpolitiska hänsyn, men det är inte sant. Om Pripps inte hade behövt ta sådana hänsyn skulle företaget gladeligen lägga ner ytterligare bryggerier, men det gör man alltså inte. För oss som har varit med om att förbjuda mellanölet kan det ju inte komma som en överraskning att den åtgärden får återverkningar för bryggerinäringen. Det visste vi när beslutet togs, och det visste också socialdemokraterna. Att då i efterhand komma och säga att det hade ni ingen aning om, det är faktiskt inte särskilt trovärdigt. Ett annat felaktigt påstående är att riksdagens beslut i fråga om textilindustrin inte skulle ha fullföljts. Det har skett, och det redovisas också klart i bilagan. Vad gäller skogsnäringen har det som bekant kommit dels en skogspolitisk proposition, dels ett omfattande betänkande om skogsindustrins nuläge och utvecklingsmöjligheter. I fråga om SSAB förklaras det i reservationen att någon åtgärd inte vidtagits beträffande riksdagens begäran om en strukturplan, men det är också helt fel. En sådan plan kommer till hösten, vilket flera gånger har aviserats. Att den inte har kunnit bli klar tidigare beror på att vissa delutredningar har tagit litet tid, t.ex. den om mediumvalsverket. Till skillnad från socialdemokraterna menar vi nämligen att projekt i den storleksordningen skall undersökas innan några bindande löften utställs till väljarna. Det vimlar alltså av felaktigheter i den socialdemokratiska reservationen. Några av dem har litet mer principiell räckvidd. Regeringen beskylls t.ex. för passivitet i förhållande till de statliga företagen, och som belägg för det anförs det att man i några sammanhang har vidarebefordrat riksdagens beslut till företagen för beaktande. Wivi-Anne Cederqvist kallade detta för slentrianmässigt, och Hilding Johansson talade föraktfullt om något slags postverk. På den här punkten skulle jag vilja be om ett mer bestämt besked. Hur menar ni från socialdemokratisk sida att ett riksdagsbeslut som rör ett statligt företag bör verkställas? Är det något fel på de principer som riksdagen antog 1969 eller på den aktiebolagslag som reglerar ägarnas och styrelsens inbördes förhållanden? I så fall tycker jag det skulle vara av stort värde om Hilding Johansson eller Wivi-Anne Cederqvist ville utveckla den kritik som framförs i reservationen. 2” En felaktighet i reservationen som är av litet högre låt oss säga konstitutionell dignitet är det resonemang som förs om Lödöse varv. Här klagar socialdemokraterna över att det pågår en avveckling av det varvet, trots att riksdagen har uttalat sig för att några åtgärder av betydelse för varvens framtid inte bör vidtas innan utredningsarbetet om de mindre och medelstora varven är avslutat. Jag känner inte närmare till vad som pågår vid Lödöse varv, men efter vad jag förstår är detta ett privat företag som staten inte äger. Och då frågar jag Hilding Johansson: Vilken rättsverkan har allmänna uttalanden från riksdagen i förhållande till enskilda företag? Att socialdemokraterna i näringsutskottet inte alltid behärskar grundlagen kan vara både begripligt och ursäktligt, men det är graverande när socialdemokraterna i KU försöker rikta en konstitutionell anmärkning mot regeringen och därmed visar att de inte känner till de mest elementära reglerna i svensk lagstiftning. Skam och nesa, Hilding Johansson! Låt mig till sist komma till cloun i den socialdemokratiska reservationen. Den anmärkning i årets granskningsbetänkande som får papperet att knottra sig och trycksvärtan att rodna är ändå klagomålet över att regeringen har försinkat jämställdhetslagen med ett halvår. Detta är ju en häpnadsväckande fräckhet. Här har vi en lag som folkpartiet ensamt har slagits för i alla år och som socialdemokraterna förklarade vara onödig och onyttig och obehövlig. Först var ni emot varje tillstymmelse till lag och framställde hela tanken som ett attentat mot facket. Sedan gick ni med på en liten lag, men stympade det förslag som folkpartiregeringen lade fram förra våren så att de aktiva åtgärderna föll bort. När vi sedan kom tillbaka i höstas försvarade ni återigen halvmesyren och röstade emot de aktiva åtgärderna som skulle ha kunnat ge litet tänder åt lagen och göra den effektiv. Och nu har ni mage att klaga över att ikraftträdandet har försenats med ett halvår — som om vi bar skulden till det och inte ni. Min komplimang för dödsföraktet, Hilding Johansson — men den här gången gick ni väl ändå litet för långt?

Herr talman! När Daniel Tarschys hänvisade till vpk:s partiprogram använde han uttrycket ”om jag minns rätt”. Det är inte mycket som Daniel Tarschys minns rätt, när han från sin lilla statsvetenskapliga examen blickar 51 ner på den övriga mänskligheten. Därför borde han vara litet försiktig med att kränga av sig sådana misstänkliggöranden av och yttranden om vpk som han nyss gjorde. Han kunde åtminstone ha något begrepp om de dokument som han åberopar. Att vi kallar riksdagen för en folkrepresentation kan väl ändå inte tyda på att vi är nonchalanta mot de demokratiska värdena. Jag trodde faktiskt att riksdagen även i Daniel Tarschys tankevärld var, och borde vara, en folkrepresentation. Kom sedan inte med sådant struntprat, sådana rena dumheter och uttryck för mänsklig arrogans som begreppet revolutionära stormtrupper! Jag skall upplysa Daniel Tarschys om följande fakta. Om det är några som inte förespråkar eller tillämpar våld och övergrepp mot det svenska folkets och andra folks medborgerliga frioch rättigheter, så är det vi i vänsterpartiet kommunisterna. Det var inte vi som vid gränsen avvisade judiska flyktingar, som fick fara tillbaka till Auschwitz och Maidanek. Det var en liberal justitieminister som var ansvarig för det. Det är inte vi som har röstat igenom eller ständigt försvarar lagen om sluten psykiatrisk vård, som är grunden för en av de högsta frekvenserna i Europa av tvångsomhändertaganden och övergrepp mot medborgarnas rörelsefrihet — utan det är liberalerna. Och när liberalerna hade regeringsmakten lade de t.o.m. fram en proposition enligt vilken dessa möjligheter att tvångsomhänderta människor skulle utvidgas. Det är inte heller vi som begår det våldet mot det arbetande folket, mot löntagarna här i Sverige, att vi utestänger 800000 av dem från sina arbetsplatser. Det är lockoutherrarna, de som åtminstone periodvis har tillhört folkpartiets finansiärer. Så vi kanske för dagen kan avsluta denna diskussion och återkomma till den en annan gång. Jag återkommer gärna, men jag undanber mig den här typen av arroganta slängar mot och misstänkliggöranden av den demokratiska halten i vpk:s politik eller mina personliga ställningstaganden. Så till frågan om regeringens manöverutrymme. Det är riktigt, vilket jag också anförde, att det finns ett visst sådant manöverutrymme. Men å andra sidan drar Daniel Tarschys alldeles för stora växlar på existensen av detta manöverutrymme. Man kan inte resonera som han gör.

Tillämpar man, Daniel Tarschys, ett sådant politiskt system, då — och det är naturligtvis poängen i de socialdemokratiska reservationerna — skadas parlamentarismen i en speciell mening. Då befrämjas nämligen i hög grad det politikerförakt som på ett påtagligt sätt ökade och hade anledning att öka medan folkpartiet hade regeringsmakten.

Herr talman! Daniel Tarschys, som varit statssekreterare i folkpartiregeringen, har i utskottet mycket energiskt uppträtt som regeringens försvarsadvokat, och det fortsätter han tydligen med också i varje ärende här i kammaren. I mitt huvudanförande tog jag upp flera exempel på att regeringen inte följt riksdagens beslut. Att så är förhållandet finns också omnämnt i bilagan till utskottsbetänkandet.

Jag pekade i mitt anförande på två konsekvenser av den här regeringens nonchalans, men jag skulle också kunna peka på en tredje konsekvens — Jörn Svensson var inne på den — nämligen att det här befrämjar politikerföraktet. Politikerföraktet har ju vuxit under de senaste fyra åren. Människor som hör på radio eller ser på TV att riksdagen fattat beslut i för dem viktiga frågor märker sedan att besluten inte följs upp. Dessa människor har blivit lovade av riksdagen att besluten skall följas, men det har regeringen inte gjort, och det är väldigt allvarligt. Vi har i konstitutionsutskottet en arbetsgrupp som ser över riksdagens arbetsformer. Man kan nästan vänta sig att Daniel Tarschys föreslår att vi inte skall votera mera.

Herr talman! Jag tog upp några principiella problem, som Hilding Johansson också gick in på. Den ena frågan gäller det faktum att socialdemokraterna vill rikta en konstitutionell anmärkning mot regeringen för att denna inte följt riksdagens beslut i ett fall, där det var ett privat företag som inte följde riksdagens beslut. Det här är ju en felbedömning av värsta slag. Jag tycker nog att Hilding Johansson var rätt lam i sitt försvar. Han sade att han var medveten om att det var fråga om ett privat företag, och det gör saken ännu värre. Om Hilding Johansson hade svävat i villfarelse om huruvida det gällde ett statligt företag hade reservationen varit ursäktlig, men nu var det inte så. Socialdemokraterna visste att det gällde ett privat företag. Ändå väljer man att rikta en anklagelse mot regeringen därför att ett privat företag inte till punkt och pricka följer riksdagens uttalande. Den andra frågan som jag ställde till Hilding Johansson gällde om han hade något förslag till hur man skulle styra statliga företag. Är det något fel på de regler som vi f.n. har, regler som riksdagen fastslog 1969, eller den aktiebolagslag som vi har och som definierar förhållandet mellan ägare och styrelse? Jag kunde inte höra att Hilding Johansson hade några förslag på den punkten. Jag får väl utgå från att den kritik som framförs i reservationen härvidlag bara är löst prat — om det nu inte ligger något annat bakom kritiken som kanske kan komma fram i ett senare inlägg. Jörn Svensson talar med viss auktoritet om arrogans. Han förklarar att jag mindes fel, men återstoden av vad han sade i sitt anförande tyder på att jag minns alldeles rätt: Vpk:s partiprogram talar inte om riksdagen utan om folkrepresentationen. Då försöker han spela naiv och säger: Men riksdagen är väl en folkrepresentation? Just det, men varje folkrepresentation är inte en riksdag. Det är ingen hemlighet, Jörn Svensson, att kommunisterna på många håll — när de kommit till makten — valt att totalt förändra det konstitutionella systemet. De har gjort så överallt. Det är därför som bruket av ett annat ord än riksdag i kommunisternas partiprogram är ägnat att skapa stort tvivel om — för att uttrycka det milt och artigt — huruvida kommunisterna avser att respektera den grundlag vi har i Sverige. Det var oförsiktigt av Jörn Svensson att börja tala om andra länder i Europa. Vi brukar vanligen få höra i den här kammaren att vi inte skall göra det, eftersom kommunisterna blir så sårade om vi nämner att det finns kommunister i andra länder. Det var oförsiktigt, Jörn Svensson, att börja tala om kommunister i andra länder. För hur är det? Var har dödsoffren krävts? Var har koncentrationslägren rest sig? Är det under liberala regimer eller är det under kommunistiska? Wivi-Anne Cederqvist återkallade så minnet av de månader i våras då riksdagen förvandlades till en enda stor snickarverkstad, som försökte snickra på diverse tillägg till olika propositioner. När de här olika kosmetiska tilläggen och snabbt ihopsnickrade konstruktionerna senare har behandlats i regeringskansliet har man på några punkter funnit att de inte var så väl genomtänkta. Man har funnit att det inte varit klokt att verkställa besluten just såsom riksdagen formulerade dem. Då har regeringen kommit tillbaka till riksdagen och sagt: Så här sade riksdagen, men så här tycker vi. Vi underkastar detta en ny prövning. Detta måste väl ändå vara en rimlig ordning. Skall det få vara så — den frågan ställde jag direkt till Wivi-Anne Cederqvist — att en regering, om den får ett riksdagsbeslut som den anser vara vanvettigt, ändå skall verkställa detta i omsorg om parlamentarismen? Det måste väl ändå vara en felaktig tolkning av parlamentarismen — en konstig tolkning av parlamentarismen från ett parti som i alla år har talat om att vi behöver starka, dugliga och handlingskraftiga regeringar. Hilding Johansson sade att det inte är något nytt att man riktar anmärkning mot att regeringen inte uppfyller riksdagens beslut. Kanske inte, men det nya är väl att ni har så väldigt litet på fötterna.

Herr talman! Daniel Tarschys måste väl ändå själv vara klar över att han är ute på mycket hal is när han gör gällande att den som kallar riksdagen för riksdag därmed bevisar att han är demokrat men att den som kallar riksdagen för en folkrepresentation visar att han inte är demokrat. Daniel Tarschys bör ha sig bekant att begreppet riksdag är ett speciellt begrepp som, mig veterligt, bara används i två länder och att folkrepresentation så att säga är ett mera allmänt övergripande begrepp som kan användas såväl om det italienska parlamentet som om den svenska riksdagen och en rad andra representationer. Daniel Tarschys ställde en fråga som naturligtvis var retoriskt menad och 55 som gällde ett tragiskt förhållande i Europas historia, nämligen dödsoch massförintelseläger som har förekommit i vissa länder. Daniel Tarschys lär ha sig bekant att de obestridliga mästarna i den verksamheten var de som tillhörde den regim som kom till makten i Tyskland 1933 och som till följd av de allierade regeringarnas och folkens samfällda krigsansträngningar kunde krossas i maj 1945. Den regeringen kom till makten bl.a. genom en omröstning i den tyska riksdagen i början av 1933. Bland dem som tillhörde den majoritet som ställde sig bakom Hitlers fullmaktslag var det tyska liberala partiet. En av dess riksdagsledamöter hette Theodor Heuss. Han blev sedermera president för Förbundsrepubliken Tyskland. Jag påpekar nu inte detta för att vara elak men för att visa hur orimligt det är om jag t.ex. på grundval av ett sådant förhållande skulle misstänkliggöra Daniel Tarschys i hans demokratiska lödighet och trovärdighet. Därför tycker jag att jag och andra vpk-are kan få ha vår demokratiska trovärdighet kvar —i all synnerhet som vi aldrig stuckit under stol med vår kritiska inställning till bestämda förhållanden i socialistiska länder. Det finns ingen liberal international som gör att alla liberaler här i Sverige är ansvariga för vad liberaler tar sig för i andra länder. Det finns heller icke, sedan 30-35 år tillbaka, någon kommunistisk international. I den fråga som sakdiskussionen berör vill jag säga: Det måste väl ändå vara fel att resonera så som Daniel Tarschys gör. Vi har ju haft den situationen att en liberal minoritetsregering inte har kunnat påräkna majoritet för sina förslag. Regeringen har då lagt fram vissa propositioner, i medvetande om att de propositionerna skulle ändras. De liberala representanterna i riksdag och utskott har sedan ingått i diskussioner, bl.a. i konkreta frågor med socialdemokraterna, och i utskotten överenskommit om gemensamma skrivningar, där socialdemokraterna har fått igenom bestämda synpunkter som de har betraktat som väsentliga. Ni har alltså själva gett er in på den kompromisspolitiken. Om ni sedan säger att det inte är någon konstitutionell fara med att regeringen struntar i just de bitar beträffande vilka man kom överens med socialdemokraterna, då måste ni väl ändå säga att detta är konstitutionellt diskutabelt. Det är att hårdra tesen om regeringens manöverutrymme alltför långt. Det är framför allt att befrämja ett dåligt anseende för den praktiska typ av parlamentarism som förekommer här i landet och för förtroendet för politikerna; det må väl Daniel Tarschys ändå kunna erkänna.

Herr talman! Daniel Tarschys ställde en direkt fråga till mig, om jag ansåg att det var riktigt att regeringen skulle följa vanvettiga beslut som fattats av riksdagen. Här får vi i och för sig en förklaring till vad vi kallar regeringens nonchalans och försumlighet: det är bara så att regeringen har ansett att riksdagen har fattat vanvettiga beslut. Nu har vi alltså fått den förklaringen. Jag skulle då vilja fråga Daniel Tarschys: Var det ett vanvettigt beslut som riksdagen fattade när vi drog upp riktlinjerna för statliga strukturinsatser inom bryggeribranschen, där vi sade att särskild hänsyn måste tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter? Ingemar Mundebo tyckte i varje fall inte att det var ett vanvettigt beslut när han hänvisade till det i ett par frågesvar här i riksdagen. Och var beslutet om tekonäringen vanvettigt när vi sade att de kulturella värdena skulle beaktas och att försörjningsberedskapen skulle breddas? Tala då om det för Marks kommun eller för de borgerliga riksdagsledamöter som har motionerat om att det beslutet skall följas! Sedan talade Daniel Tarschys om starka, dugliga och handlingskraftiga regeringar — precis som om det skulle ha gällt folkpartiregeringen eller den nuvarande regeringen. Nej, men jag instämmer i att det nu behövs en stark och duglig och handlingskraftig regering. Men det är en annan aktuell fråga.

Herr talman! Hilding Johansson vill höra litet om reservation 4. Gärna det. Det är en reservation där folkpartiledamöterna påpekar att det är överflödigt att kritisera regeringen för att ett ärende blev liggande ett antal månader. Orsaken till det har från justitiedepartementet uppgivits vara att man avvaktade en grundlagsutredning. Vi påminner i reservationen om att folkpartiregeringen försökte få till stånd en sådan utredning på ett tidigt stadium men att det förslaget avvisades av de andra partierna tidigt år 1979. Så småningom kom utredningen ändå till stånd, tidigt år 1980. Jörn Svensson tycker det är tråkigt att vi ifrågasätter vpk:s demokratiska trovärdighet. Ja, det gör vi! Vi menar att vpk inte är ett parti som är trovärdigt vad gäller demokratin. Det omdömet grundar vi inte bara på det förhållandet att överallt där kommunistiska partier har kommit till makten har demokratin försvunnit, utan vi grundar det också på det svenska vänsterpartiet kommunisternas politiska dokument. Vi grundar det på ert partiprogram, där det faktiskt är mycket besynnerligt att ni inte vågar tala om riksdagen, utan talar om en odefinierad folkrepresentation. Mycket besynnerligt och inte en slump! Vi grundar det vidare på Jörn Svenssons egna böcker. Det är alldeles klart för den som läser Du skall ta ledningen och makten att det inte kommer att bli tillåtet att verka för liberala idéer och en liberal samhällsekonomi i det samhälle där Jörn Svensson har tagit ledningen och makten. Jag beklagar, Jörn Svensson, att jag på denna punkt inte kan göra något medgivande. Vi tror inte att vpk är ett pålitligt parti från demoiratisk synpunkt. Jag tror faktiskt att Wivi-Anne Cederqvist har litet större förmåga att skilja mellan principiella resonemang och speciella omdömen än vad hon från talarstolen gav sken av. Jag sade så här till henne: Om riksdagen någon gång fattar ett vanvettigt beslut, skall då regeringen verkställa det? Det var ett principiellt och generellt resonemang — ett abstrakt resonemang om man så vill. Wivi-Anne Cederqvist känner sig träffad och undrar om diverse beslut som har fattats av riksdagen var vanvettiga. Mitt svar på det är nej. Alla de beslut som Wivi-Anne Cederqvist räknade upp har f. ö. verkställts. Men kan viinte vara överens om att det, om regeringen någon gång tycker att ett beslut inte är så klokt utformat, är rimligt att regeringen begär tillstånd hos riksdagen att ändra det beslut som riksdagen fattade? Låt oss helt abstrakt, allmänt och principiellt diskutera den saken. Är detta en rimlig strategi, eller skall regeringen verkställa beslut som den anser felaktiga, alltför dyrbara, alltför krångliga, motverkande sina syften? Det vore intressant att få ett svar på den frågan.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida ingenting emot att vår demokratiska trovärdighet diskuteras — under den förutsättningen att även andras demokratiska trovärdighet diskuteras. Men det är ju den diskussionen som ni andra aldrig vill gå in på, trots att det är ni som här i Sverige har svarat för övergreppen mot de medborgerliga frioch rättigheterna vid en mängd tillfällen, när vänsterpartiet kommunisterna har försvarat dessa rättigheter. Jag behöver inte påminna Daniel Tarschys om undantagslagen, som hans parti i stort troget har röstat för, ända tills den blev så murken att den föll av sig själv. Jag vänder mig nämligen mot hela den här typen av resonemang, att sprida misstanke mot människor, att indirekt beskylla oss för att vara i stånd till brottslig, statsfientlig verksamhet — och det är vad Daniel Tarschys faktiskt gör nu, fast han uttrycker sig litet försiktigare, så att man inte rättsligt skall kunna komma åt honom. Vi har inte den inställningen till människor eller till partier att vit.ex. svepande säger att liberalerna tror vi inte ett dugg på, vi vet hur de agerar. Om det nu är så att det liberala koalitionspartiet i Västtyskland har deltagit i beslutet om införande av ett yrkesförbud och Daniel Tarschys stiger upp här och offentligt förklarar att han är kritisk mot det, då tar vi faktiskt Daniel Tarschys på allvar. Vi menar att han då har gjort sin plikt. Om liberalerna i Västtyskland har begått ett övergrepp mot demokratin, så skall det inte belasta Daniel Tarschys trovärdighet. Den principen har vi. Vi gör Daniel Tarschys och liberalerna i Sverige ansvariga enbart för vad de gör här — och naturligtvis för hur de kommenterar företeelser i andra länder. Om de är kritiska, så tar vi det ad notam och tycker att det är riktigt och bra, och vi kastar inte smuts på dem därefter. Daniel Tarschys skall läsa min bok innan han börjar tala om den. Han skall läsa den ordentligt och ha texterna framför sig. Där står nämligen ingenting om att man i ett socialistiskt Sverige inte skulle få propagera för borgerliga idéer och verka fritt för beslut i enlighet med dem. Tvärtom står det uttryckligen att det skall man få göra. Jag ger t.o.m. förslag om hur åsiktsfriheten i praktiken skall kunna utvidgas och bli effektivare. Vad däremot Daniel Tarschys tydligen minns och hänger upp sig på — och därvidlag missförstår han mig — gäller att man inte skall kunna avskaffa sådana demokratiska frioch rättigheter som folkflertalet har tillkämpat sig. Om man i det socialistiska samhället får en utsträckning av de demokratiska frioch rättigheterna till exempelvis näringslivet, där de nu inte finns utan där aktieägarna och minoriteten — storfinansen — kommenderar, så skall dessa nya demokratiska frioch rättigheter äga samma skydd som de klassiska frioch rättigheterna, allmänna rösträtten osv. Lika orimligt som att avskaffa den allmänna rösträtten skall det vara att avskaffa de arbetandes demokratiska rättigheter i företagen. Men här skiljer sig möjligen vår demokratisyn, eftersom Daniel Tarschys tycker att det är demokratiskt när en liten, liten klick svenskar dominerar hela det ekonomiska livet. Det är för honom ett väsentligt inslag i demokratin. Det kan det aldrig vara för mig.
Får jag hemställa till deltagarna i den fortsatta debatten att ta hänsyn till riksdagsordningens bestämmelse att den som har ordet skall begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas — och nu behandlar vi riksdagens skrivelser.

Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp fyra exempel på att regeringen inte följt riksdagens beslut. Med anledning därav frågade Daniel Tarschys mig om jag ansåg att regeringen skulle följa vad han ansåg vara ett vanvettigt beslut, fattat av riksdagen. Nu menade han tydligen inte i sin senaste replik att något av de beslut jag avsåg i de fyra exemplen var ett vanvettigt beslut. Vad vår reservation tar upp är just att regeringen på tolv viktiga områden helt åsidosatt riksdagens beslut. Det gäller både folkpartiregeringen och den borgerliga trepartiregeringen. Man har alltså helt nonchalerat riksdagens beslut. Sedan vill jag säga som direkt svar att jag anser att en regering skall respektera riksdagens beslut.